Fru talman! Jag får tacka skolministern för svaret på min interpellation. Jag har naturligtvis några reflexioner med anledning av svaret. Mitt intryck är att ministern tycks vara övertygad om att de mycket allmänt hållna utvärderingarna och utvecklingsprojekten kommer att kunna ge relevant information om det som interpellationen gäller. Att sex och samlevnadsundervisningen på många håll är så dålig beror ju på att uttalandena i läroplaner och kursplaner är mycket allmänna. Det är mycket möjligt att det kommer någonting bra ur värdegrundsprojektet, men det är så formlöst att det spänner över i princip alla frågor som kan sägas ha någonting med värderingar att göra. Jag är inte alls säker på att sex och samlevnadsundervisningen kommer att få det utrymme som den förtjänar. Ett annat intryck är att samordningen skulle bli bättre om den skedde mellan olika initiativ som tas på området. Som skolministern var inne på finns det flera olika saker. Det finns det nya värdegrundsprojektet som genomförs av särskild projektgrupp. Sedan gör också Skolverkets utbildningsinspektörer en kvalitetsgranskning av sex och samlevnadsundervisningen. Det finns dessuotm en nyligen beslutad studie, som skolministern inte nämnde, om ungdomars sexvanor, och den skall genomföras av Folkhälsoinstitutet. I mina ögon finns det en stor risk för att dessa åtgärder inte samordnas, eftersom det är så många olika parter inblandade, och det är ju ett resursslöseri. Statsrådet förbigår också frågan om lärarutbildningen. I princip skall sex och samlevnadsundervisning vara ett ämnesövergripande område, men dagens studenter på lärarhögskolorna får så gott som obefintlig utbildning i dessa frågor. Därför kan det vara bra att känna till att det i tidningen Konrad - som är organ för studentkåren på lärarhögskolan i Stockholm som har Sveriges största lärarutbildning - just nu pågår en livlig debatt där studenterna klagar på undermålig utbildning i sex och samlevnadsundervisning. Fru talman! En stor del av min interpellation handlar om homosexuella ungdomars sociala situation i skolan. Det är ju inte en teoretisk företeelse i skolvärlden där skolans enda ansvar är att ge en bra undervisning. På varje högstadium och i gymnasieskolan finns det homosexuella elever som har det väldigt jobbigt. De har en mycket sårbar situation, eftersom de inte har stöd någonstans ifrån, vare sig hemifrån, från sina jämnåriga eller från andra vuxna på skolan. De går och bär detta inom sig och vågar möjligen i bästa fall tala med skolsköterskan. Det gäller alltså att inte bara i största allmänhet motverka mobbning i en skola. Skolan måste också ta det ansvar som man har att ge homosexuella ungdomar samma rätt att känna sin egen identitet, förälskelse och kärlek som vi vill ge till alla ungdomar. För att detta skall bli verklighet måste både elevvårdspersonal och lärare få mycket bättre kunskap om de homosexuella och deras situation. Till det nya värdegrundsprojektet kommer att knytas ett ungdomsråd med tio elever i gymnasiets årskurs 1. Jag undrar då om skolministern kan svara om man kommer att se till att det finns åtminstone någon öppet homo eller bisexuell gymnasist i detta ungdomsråd. Om det inte blir så törs jag lova att homo och bisexuella ungdomars erfarenheter kommer att osynliggöras ännu en gång. Statsrådet kanske känner till att det finns många grupper med ungdomar som arbetar med detta. Jag är tacksam för att få svar på frågan hur man kommer att gå vidare med de här frågorna.

Fru talman! Jag tror ändå att det vore mycket värdefullt om man i den här gruppen kunde ta in ungdomar med homo eller bisexuella erfarenheter. De skulle då lyftas fram och få en status och ställning som visar att de också är betydelsefulla med de erfarenheter de har. Skolministern nämnde att det finns representanter för olika etniska grupper. Då borde det rimligen också finnas en representant för den här typen av grupp. Fru talman! Jag är angelägen om att skolministern ändå funderar på möjligheten att antingen utvidga gruppen eller att på något sätt knyta den direkt till den här gruppen. Sedan är det naturligtvis väldigt värdefullt att vi på olika sätt får ta del av arbetet med gruppen och får en redovisning av resultatet, så att vi alla kan följa vad det här kommer att betyda.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

Herr talman! Det har varit dramatiska dagar i EU. Några har kallat det inträffade den värsta krisen i EU:s historia. Kommissionens avgång är en logisk följd av den allvarliga krisen. Jag tycker att det är bra att det blir tydligt att slarv och fusk med EU-pengar inte kan accepteras. Det är klart att avgången innebär svårigheter för EU:s arbete på kort sikt, men på längre sikt kan det som hänt bidra till en modernare, öppnare och mer effektiv union. Nu måste alla inse att förändringar är nödvändiga. Det betyder bättre regler för öppenhet och offentlighet i EU, det som Sverige har kämpat för och i stor utsträckning också lyckats med i Amsterdamfördraget. Det betyder en skärpt ekonomisk kontroll, mindre byråkrati och en union närmare medborgarna. Agenda 2000, som vi skall tala om i dag, är en viktig del av moderniseringen av EU. Agenda 2000 är också nödvändig för att förbereda EU:s utvidgning, det stora fredsprojektet att ena Öst och Västeuropa. Därför är det viktigt att få beslut om Agenda 2000 i vår och att trots kommissionens avgång försöka få en överenskommelse i Berlin nästa vecka. Agenda 2000 handlar om att förbereda EU för framtiden, att modernisera och reformera gamla subventionssystem för jordbruket, att klara ut EU:s budget för de kommande sju åren och att underlätta enandet av Europa, EU:s utvidgning till nya länder. I dag skall vi främst tala om den nya framtida budgetplanen. I mars förra året presenterade kommissionen förslag till en ny budgetplan för att fastställa de ekonomiska ramarna, och det påverkar naturligtvis den framtida inriktningen av arbetet. De två största kostnadsposterna är den gemensamma jordbrukspolitiken, som motsvarar ca 45 % av utgifterna, och strukturpolitiken, som tar ca 35 % i anspråk. Resterande 20 % är uppdelade på utrikespolitik inklusive bistånd och interna program, som t.ex. forskning och utveckling samt administration. Medel har också öronmärkts för kostnader som hör samman med utvidgningen, t.ex. stödet till de blivande medlemmarna och extra resurser till de nya medlemmarna. Sverige har i grova drag fyra övergripande mål i förhandlingarna. Dessa fyra mål är att kostnaderna måste begränsas, att en genomgripande reform av den framtida jordbrukspolitiken kan genomföras, att regionalstödet i Sverige kan fortleva och - kanske det allra viktigaste - att göra något åt det faktum att vi betalar betydligt mer i medlemsavgift än vi får tillbaka, vår s.k. nettobördesituation. Jag återkommer till alla de här fyra frågorna. Vi är nu mitt uppe i en väldigt intensiv avslutningsfas i arbetet. Den 24-25 mars är det toppmöte i Berlin. Alla hoppas vi att vi skall klara målet och tidsplanen att faktiskt komma överens i Berlin nästa vecka. Jag går så in på de fyra övergripande målen. Det första gäller budgetens storlek. Regeringens utgångspunkt när vi inledde förhandlingarna var att vi nationellt - precis som övriga länder - har arbetat för en stram budget och varit tvungna att strama åt under senare år. Det måste också gälla för EU. Vi har därför velat ha kvar kostnaderna på 85 miljarder euro fram till år 2006 i stället för att acceptera den ökning till Det finns två skäl till detta. Dels är det inte försvarbart att de gemensamma kostnaderna i EU tillåts öka när vi i våra nationella budgetar måste vända på varje krona, dels måste vi ha tillräckligt med resurser kvar för att klara utvidgningen. Den andra frågan är jordbruket. Den överenskommelse som slöts för knappt en vecka sedan om den gemensamma jordbrukspolitiken ligger i linje med svenska önskemål. Vi har länge drivit på för en sundare och mer marknadsorienterad jordbrukspolitik. Jordbruket bör egentligen behandlas som vilken annan näringsverksamhet som helst. Den nuvarande jordbrukspolitiken i EU går inte att försvara. Den är dyr, ineffektiv och alldeles för hårt reglerad. I Sverige inledde vi ju en reform redan innan vårt land blev medlem, och vi har sedan inom EU fortsatt att driva en liberal och frihandelsinriktad politik. Den reform som man nu enats om innebär ett trendbrott, där man går från marknadsreglerande prisstödssystem till direkta producentstöd. Det kan innebära och kommer att innebära lägre priser och ökad konkurrens. Samtidigt har vi inom ramen för detta försökt slå vakt om speciella och specifika svenska intressen. Men reformen är fortfarande för dyr. Kostnaderna håller sig inte inom de ramar som stats och regeringscheferna tidigare har beslutat om. Vi kommer därför från svensk sida att fortsätta att driva kravet att stödet till jordbruket trappas ned över tiden. Den tredje frågan, herr talman, är struktur och regionalpolitiken. Dagens struktur och regionalpolitik i EU präglas av ett mycket komplicerat och krångligt regelverk. Vi ställer oss därför helt bakom kommissionens förslag att förenkla, effektivisera och koncentrera politiken. Däremot tycker vi även här att kommissionen är lite för vidlyftig vad gäller kostnaderna. Vi skulle vilja hålla nere kostnaderna till 28 miljarder euro per år, medan kommissionen har föreslagit 34 miljarder euro per år. Kommissionens förslag innebär att man övergår från dagens sex strukturpolitiska mål till tre. Det tycker vi är bra. Man föreslår också att de gemensamma programmen bantas till tre. Även det tycker vi är riktigt. Programmen kommer att riktas mot de mest behövande regionerna inom unionen och kommer dessutom att skapa utrymme för att vi skall kunna få bra program i de nya medlemsländerna. Det är fortfarande många frågor som inte har lösts: omfattningen av och stödnivåerna för mål 1, 2 och 3, hur medlen skall fördelas mellan dessa mål samt dessutom vilka stödnivåer som skall finnas för den s.k. sammanhållningsfonden. En viktig svensk fråga i detta är det som vi var överens om i anslutningsförhandlingarna, nämligen att stödet till glesbygden i Norrland måste upprätthållas. Därför vill vi ha ett s.k. gleshetskriterium i det nya mål 1. Vi vill dessutom att den geografiska avgränsningen för våra mål 1-områden skall göras på ett annat sätt än i dag, så att hela Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län därmed omfattas av mål 1. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp den viktiga frågan om bördefördelningen. Det är ett välkänt faktum att Sverige betalar in mer till EU:s budget än vad vi får tillbaka. I år betalar vi in 22 miljarder kronor. Vi får tillbaka i form av jordbruks och regionalstöd ca 11 miljarder kronor. Det innebär alltså ett underskott på ca 11 miljarder kronor. Vi vet också att vår nettobörda - dvs. skillnaden mellan det som vi betalar och det som vi får tillbaka - kommer att bli ännu större om budgeten tillåts öka enligt kommissionens förslag. Därtill måste vi, precis som alla andra, stå för vår andel av kostnaderna för utvidgningen. Även om samarbetet inom EU är väldigt omfattande, och man i och för sig inte skall räkna fördelar enbart i kronor och ören, är även detta med kronor och ören viktigt, och vi måste arbeta för ett mer rättvist avgiftssystem. När vi började förhandlingarna och tog upp frågan om bördefördelningen fanns den inte ens på bordet. Det var inget land som ville diskutera den frågan. Nu ligger den på bordet. Efter helgens förhandlingar konstaterade min tyske kollega att detta är kanske en av de allra viktigaste frågorna som måste lösas innan man kan nå en överenskommelse om Agenda 2000. De flesta medlemsländer erkänner vårt och andras problem, men det finns ännu inte någon enighet om lösningen. En strikt budget, som är viktigt i sig, är alltså inte tillräckligt för att man skall komma till rätta med problemet. Vi måste arbeta med t.ex. en s.k. nettokorrigeringsmekanism eller med en brittisk lösning, och det finns andra förslag som jag återkommer till senare i debatten, eftersom jag ser att min talartid håller på att ta slut. Herr talman! Slutligen: Vår kanske viktigaste politiska fråga inför framtiden är att underlätta utvidgningen. Om vi lyckas i Agenda 2000 och får en stram budgetplan, då blir det mer pengar till de nya medlemsländerna. Om den gemensamma jordbrukspolitiken genomgår en genomgripande reform underlättas utvidgningen. Om strukturpolitiken koncentreras och förenklas underlättas också utvidgningen. Nu skall vi driva förhandlingar så att vi får ett så bra resultat som möjligt för svensk del, men där vi också underlättar för utvidgningen och den politiska framtiden för unionen.

Herr talman! Agenda 2000 gäller mycket viktiga frågor. Det handlar om EU:s finanser, om jordbruksstöd och regionalpolitik. Men framför allt handlar det om att göra EU redo för att ta emot de nya länder som ansökt om medlemskap efter kommunismens fall i Därför är det bra med denna debatt inför slutförhandlingarna vid Europeiska rådets möte i Berlin nästa vecka. Men om förhandlingsläget var besvärligt när utrikesministrarna sågs senast, kan det inte undgå att försvåras av de senaste dagarnas händelser i Bryssel. Kommissionens avgång efter kritik för oegentligheter och svågerpolitik kan möjligen leda till en bättre ordning i framtiden. Men på kort sikt är risken stor för handlingsförlamning. Mycket hänger på hur det tyska ordförandeskapet förmår att hantera situationen. Men även den tyska regeringen är försvagad efter finansministerns avgång nyligen. Skall reformarbetet inom EU och utvidgningen kunna drivas vidare måste kommissionen snabbt komma i gång igen. Att utse en ny kommission är i sig en komplicerad procedur. Den underlättas nu inte av att Europaparlamentet har en viktig roll att spela och att det nuvarande parlamentet snart skall upplösas inför valet i juni. Det nyvalda parlamentet blir knappast beslutsdugligt förrän en bit in på hösten. Hur anser regeringen att läget skall hanteras efter kommissionens plötsliga avgång? Att redan nu välja ny kommission för fem år framåt torde inte vara förenligt med fördraget. Skall en tillfällig ny besättning utses med alla de komplikationer jag tidigare nämnt och den tidsutdräkt som detta medför? Eller går det att finna en övergångslösning, där de mest belastade kommissionärerna försvinner, medan återstoden sköter löpande ärenden fram till årsskiftet, samtidigt som ordinarie tidtabell följs för valet av en ny kommission för nästa femårsperiod? Det är angeläget att toppmötet i Berlin kommer fram till ett snabbt svar på denna fråga. Annars finns det en risk för att medlemsstater, som är ovilliga till de reformer som Agenda 2000 förutsätter, tar avsaknaden av en kommission till ursäkt för att skjuta beslut på framtiden. Till följd av de förhållanden som jag nyss berört - valet av nytt Europaparlament och byte av kommission - skulle det innebära ett dröjsmål på sannolikt bortåt ett år, och det har Europasamarbetet faktiskt inte råd med. Herr talman! Agenda 2000 handlar i stor utsträckning om ekonomi. Före årets slut skall det antas ett nytt finansiellt perspektiv - en flerårsbudget för perioden 2000-2006. Och när det handlar om ekonomi inom EU, rör det sig i hög grad om jordbruks och regionalpolitik. Dessa båda områden svarar ju för nära hälften respektive drygt en tredjedel av EU:s utgifter. Det är glädjande att det tycks finnas ett brett stöd i medlemsländerna för stor återhållsamhet på utgiftssidan. Som vi moderater ser det bör utgifterna för EU:s nuvarande 15 medlemsländer frysas på nuvarande nivå, så att det utrymme som kvarstår till budgettaket på 1,27 % av BNI kan disponeras för nya medlemsstater. Återhållsamhet på utgiftssidan är en förutsättning för att medlemsavgiften skall kunna hållas nere. Det har särskild betydelse för Sverige, eftersom vi tillsammans med några av EU:s rikare medlemsländer är nettobetalare. Vi betalar alltså - som utrikesministern var inne på - in till den gemensamma kassan betydligt mer än vad vi får tillbaka. I annat sammanhang har utrikesministern sagt att detta är en följd av att den borgerliga regeringen var dålig på att förhandla inför Sveriges inträde i EU. Men avgiftssystemet var då fastlagt och gick inte att komma åt med någon smart förhandlingsteknik. Vad vi lyckades med var att utverka en nedsättning av avgiften under en infasningsperiod, och jag kan försäkra utrikesministern att den dåvarande socialdemokratiska oppositionen - personifierad främst av Mats Hellström - var inkopplad hela tiden och fullt införstådd med vad som hände. Det är först nu som reglerna för avgiftssystemet kan ändras, och vi får väl se vilka stordåd utrikesministern kan uträtta. Jag önskar lycka till, men skildringen av att det var försummelser som inträffade när vi förhandlade om medlemskapet är djupt oriktig. Jag har noterat att regeringen i alla fall inte skäms för att i detta sammanhang åberopa Sveriges relativa fattigdom. Bland EU:s 15 medlemsländer kommer Sverige först på elfte plats i välstånd. Att vi ändå blir nettobetalare har ungefär samma beräkningstekniska förklaring som en gång ansågs motivera Storbritanniens rabatt. Det bästa vore naturligtvis att sätta ett tak för nettobidragets storlek, som då även skulle avlösa den brittiska rabatten. Men är inte denna väg framkomlig, skulle en övergång till en rent BNI-baserad avgiftsberäkning vara en hjälp, i synnerhet om det vore möjligt att utgå från köpkraftskorrigerad BNI, som ju så tydligt avslöjar Sveriges svaga ekonomi. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att påpeka att den svenska avgiften i år blir 2 miljarder kronor större än vad den hade behövt vara om vi, i likhet med t.ex. Finland, anslutit oss till euron från starten eller åtminstone låst kronans värde mot euron i den europeiska växelkursmekanismen ERM. Så en del av vår extra börda är faktiskt självförvållad. Herr talman! Vi moderater har länge hävdat att jordbrukspolitiken inom EU måste bli mer marknadsanpassad. Kommissionens förslag i det avseendet var ett klart steg i rätt riktning. Sedan har jordbruksministrarna fört segdragna förhandlingar, som skulle ha varit avslutade före jul. Men det dröjde till förra veckan, innan de presenterade en uppgörelse som enligt jordbruksminister Winberg var en strålande framgång för Europa i allmänhet och för Sverige i synnerhet. Det är bara det - vilket också utrikesministern medgav - att kostnaderna klart överskrider den ram som jordbruket blivit tilldelad. Dessutom sägs det inget om nedtrappning i framtiden. En sådan kommer under alla omständigheter att tvinga sig på, om inte redan i den kommande WTO-rundan så dock när nya medlemsländer skall tas in. Vid EU-nämndens sammanträde i fredags uppmanade jag jordbruksministern att dämpa sina glädjetjut. Det fanns en viss återklang av detta i utrikesministerns anförande här. Det föreligger ju faktiskt inte något slutligt resultat så länge det inte ryms inom ramen. Och i de förhandlingar som återstår mellan utrikesministrar och regeringschefer finns det en risk för att Sverige råkar illa ut om vår jordbruksminister ger intryck av att ha kammat hem särskilt stora vinster. De svenska jordbrukarna anser ju dessutom att utfallet är betydligt sämre än för exempelvis Finland och Danmark.

Även när det gäller regionalpolitiken är återhållsamhet ett verksamt medel för att hålla nere Sveriges kostnader för EU-medlemskapet. Strävan måste vara att EU:s stöd går till dem som verkligen är svaga och eftersatta. På kort sikt bör stödet koncentreras till de regioner som ligger under 75 % av unionens bruttonationalprodukt per capita. På längre sikt bör strukturstöd ges endast till gränsöverskridande samarbete och i övrigt omvandlas till rabatt på medlemsavgiften. Att betala in pengar till EU för att sedan få dem tillbaka i form av strukturstöd är ju meningslöst. I sådana fall bör medlemsavgift och stöd kunna kvittas mot varandra. Vid de s.k. EFTA-ländernas, däribland Sveriges, inträde i EU tillkom nya sammanhållningsfonder för de fyra svagast utvecklade medlemsländerna. Det sades att detta stöd skulle avvecklas när dessa, de svaga länderna, kvalificerat sig för införande av euron. Så är nu faktiskt fallet för tre av dem. Och det fjärde - Grekland - förefaller hinna före Sverige, som trots att vi betraktades som ett rikt EFTA-land har svårt att uppfylla alla konvergenskriterier. Det har förvånat mig att Sverige inte kräver att sammanhållningsstödet skall fasas ut för länder som infört euron. Herr talman! De frågor som ryms under beteckningen Agenda 2000 är viktiga för EU:s framtid och för Sveriges ställning i det europeiska samarbetet. Det säger sig självt att det inte är lätt att finna lösningar när alla 15 medlemsländer måste vara ense om tagen. Men redan kommissionens utgångsbud innebar ett viktigt steg framåt. Blir det dessutom gehör för den nypåfunna återhållsamheten på utgiftssidan, och för kravet på bördefördelning på inkomstsidan, så har faktiskt åtskilligt kunnat åstadkommits. Men med detta är EU inte redo att ta emot nya medlemmar. De institutionella frågor som aldrig löstes i Amsterdamfördraget, t.ex. röstviktningen i rådet samt kommissionens sammansättning och organisation, måste också hanteras. För att undvika ytterligare dröjsmål bör en ny regeringskonferens tillsättas så snart Amsterdamfördraget har trätt i kraft. Det blir väl någon gång nu på försommaren. Om dess uppdrag begränsas till nyss nämnda frågor bör arbetet kunna vara slutfört senast till Sveriges ordförandeskap våren 2001. Göteborgsfördraget kanske kan bli en triumf för Sveriges utrikesminister oavsett om denna heter Anna Lindh eller - förhoppningsvis kanske - något annat.

Herr talman! Det pågår en förhandling om budgeten, vårbudgeten, mellan tre partier. Det är inte en alldeles enkel förhandling. Vi har ett budgettak som vår finansminister försvarar som ett lejon. Vi kanske blir tvingade att spara på för oss vänsterpartister oerhört smärtsamma ting som mediciner och ulandsbistånd. Det finns ett utgiftsområde som spränger utgiftstaket rejält, och det är bidraget till EU. Det spränger med mer pengar än vad medicinsubventionerna spränger taket med. Men det här utgiftstaket för EU betalningarna kan vi inte ändra. Det kan vi inte påverka. Det landar i år på storleksordningen 2 400 kr per invånare i Sverige. Det skulle ha varit ungefär 2 100 enligt budgeten, men det landar förmodligen på uppemot 2 400 kr. Nu vill EU-kommissionen kraftigt höja EU:s budget. År 2006 kommer vi enligt kommissionens förslag att ligga på nivån 3 000 kr per invånare. Regeringen och Anna Lindh säger, om jag räknar rätt, att man vill ligga ungefär på nivån 2 300 kr per invånare. Det är en ganska stor skillnad. Vad jag skulle vilja fråga, och få en försäkran av utrikesministern om, är: Kommer utrikesministern att vara lika hård i förhandlingarna om Agenda 2000 och de här pengarna som Erik Åsbrink är i förhandlingarna om budgeten? Om jag minns rätt var det så att när Margaret Thatcher drev igenom den berömda brittiska rabatten dängde hon sin handväska i bordet. Jag vet inte om utrikesminister Lindh brukar handväska, men jag skulle vilja ge det lilla tipset. Det finns ju en möjlighet att göra om Margaret Thatchers bravad. Även om hon inte gjorde så mycket annat som var särskilt klokt var det kanske ett ganska smart drag den gången. Eller så är det kanske Göran Persson som skall drämma sin plånbok i bordet, det vet jag inte. Det kanske också är en möjlighet. Ni kan ju agera båda två. Men mer allvarligt vill jag veta: Var går regeringens smärtgräns? Vad kommer regeringen att tolerera när det gäller den totala svenska avgiften till EU? Vi är överens om att det var bra att kommissionen avgick. Det var bra att de ledamöter av EU parlamentet som inte ville rösta för misstroende mot kommissionen nu har ändrat sig och tänkt om. Vi skall inte hålla på att reta dem för det. De har blivit klokare, och det är bra. Kommissionens avgång öppnar också för en debatt om hela EU-systemet; om korruption och om bristande demokrati. Jag försökte en gång berätta för en ledamot av EU-parlamentet från södra Europa, jag skall inte peka ut något namn för att inte befrämja olika sorters fördomar, om den här affären med Mona Sahlin och tobleronen. Det var för den här manlige EU-parlamentarikern fullständigt obegripligt hur vi kunde debattera en chokladkaka. Det säger något om den kultur, det system, som råder inom EU. Där är det en självklarhet att man lever med de här privilegierna och lönenivåerna och att man kan använda systemet för att befrämja sin egen privata tillvaro på ett sätt som egentligen inte de vanliga väljarna har något att göra med. Det handlar om en demokratisyn som också präglar EU-systemet i stort. Jag brukar tala om den nya konstruktionen med centralbanken som inte får lyssna på vad parlamentariker säger om den ekonomiska politiken utan själva i slutna rum skall driva det här och forma penningpolitiken. Jag brukar säga att det egentligen är den gamla högerns syn på demokrati i ny tappning, dvs. att vanligt folk helt enkelt är för dumma för att kunna sköta den ekonomiska politiken. Därför måste man låsa in politiken bland experterna. Det är det synsätt som fortfarande präglar EU-systemet, och det är det som nu måste reformeras i grunden. Ekonomiprofessorn Calmfors skriver i det senaste numret av Ekonomisk debatt en mycket intressant artikel om EMU och den europeiska centralbanken som faktiskt har mycket stor bäring också på dagens debatt om Agenda 2000. Han skriver att det måste ske ett slags demokratisk kontroll över den europeiska centralbanken. Sedan vänder han sig till EMU:s vänner i Sverige och frågar retoriskt: Har ni förstått att den demokratiseringen framtvingar en federalism, en federal stat? Om man skall kunna utöva den demokratiska kontrollen måste det bli en federal stat. Jag tolkar Anna Lindh så att hon är positiv till EMU. Då vill jag fråga: Har utrikesministern förstått att om man skall klara denna demokrati leder EMU i sin förlängning med nödvändighet till en federal superstat? Jag ställer gärna samma fråga till Lars Tobisson som ju är en ännu mer tydlig förespråkare för EMU. Jag skulle vilja påminna kammaren om att EU faktiskt är en tullunion. När Sverige gick med i EU betydde det att vi tvangs överge den förändrade politik som vi var på gång att skaffa oss inom jordbrukspolitiken och på textilområdet, där vi försökte driva den internationella solidariteten. EU-medlemskapet tvang oss in i en mer protektionistisk, osolidarisk, genomreglerad och byråkratiserad politik på båda de här områdena. Anna Lindh har alldeles rätt i att det finns en mycket stark ineffektivitet i det här systemet. Om vi skall klara vår svenska jordbrukspolitik måste vi faktiskt i huvudsak agera nationellt. Nu är det t.ex. en akut kris i det svenska jordbruket inom köttproduktionen. Då måste vi göra någonting, och det pågår samtal om den s.k. ryggsäcken. Det kan jag försäkra Lars Tobisson som ställde frågor om det. Men om vi i längden skall klara av miljöomställningen och kunna fortsätta att ha ett starkt och miljövänligt svenskt jordbruk måste vi i huvudsak agera nationellt. Jag skulle vilja ställa en fråga till Lars Tobisson. Ni pratar ju väldigt gärna om ineffektivitet, företagsstöd och alla möjliga byråkratiska anordningar inom Sverige. Ni angriper frejdigt alla möjliga sorters subventioner av det ena eller det andra. Men varför är dessa subventioner så mycket bättre om de går omvägen via Bryssel och EU-budgeten? Det verkar ju så. Man hör sällan Lars Tobisson med samma glöd angripa de här mängderna av ineffektivt använda pengar i EU. Vänsterpartiet är för internationell solidaritet. Vi måste bryta den trend som har pågått i Sverige där Sveriges röst i världen alltmer har tystnat. Sverige har alltmer blivit en liten och svag röst i det totala EU systemet. Sverige håller på att tappa sin profil av internationell global solidaritet. I de här förhandlingarna, för att till sist återvända till dem, pågår det diskussioner om att ytterligare begränsa u-landsbiståndet, samtidigt som vi förmodligen kommer att tvingas att betala ännu mer till EU om inte Anna Lindh åstadkommer ett underverk. Min sista fråga till utrikesministern är: Anser utrikesministern att det är väsentligt och avgörande att vi nu kan bryta denna trend och i stället göra tvärtom, dvs. använda mer pengar för den globala solidariteten med jordens fattigaste länder och rejält banta anslagen till detta byråkratiska och ineffektiva EU-system?

Herr talman! Den här debatten skall handla om Agenda 2000, dvs. nästa stora steg för EU att öppna för medlemskap för länder som önskar bli medlemmar i unionen. För att skapa förutsättningar för detta krävs en rad förändringar som kraftfullt berör de nuvarande 15 medlemsländerna. Agenda 2000 är ett åtgärdspaket som skapar djup och ingående debatt också här i Sverige, och det är bra. Låt mig redan här i inledningen slå fast att vi kristdemokrater inte tvekar inför projektet att ansluta de kandidatländer i Öst och Centraleuropa som nu är aktuella. Vi vill också se en fortsatt öppning och anslutning av nya länder i framtiden. Jag vill gärna återkomma till motiven till detta. Herr talman! Inför ett framtidsprojekt som Agenda 2000 är det viktigt att vi har rätt proportioner på Europa och Europas roll i förhållande till den närmaste omgivningen. Söder och sydost om Europa möter vi kontinenter som präglas av nationalism och revirtänkande och där frånvaron av demokrati och mänskliga rättigheter ständigt leder till stamkrig och fattigdom. Trots stundtals enorma biståndsinsatser kan vi där uppleva en hopplöshet inför samhällsutvecklingen. Jag tänker på Afrika och delar av Mellanöstern. Öst och nordöst om Europa möter vi resterna av det forna Sovjetunionen som byggdes upp runt en centralistisk ideologi som skulle skapa ekonomiska jämlikar. Det var ett samhälle med en enda politik men med många angivare. Där ersattes demokrati och mänskliga rättigheter med taggtråd och höga murar mot omvärlden. I dag känner vi resultatet av detta samhällssystem som har lett till total fattigdom och till bestående kris och krig i f.d. Jugoslavien. Herr talman! Detta är Europas närmaste grannar, och avståndet är bara någon timmes resa. EU och Europa består av många kulturer, många språk, många religioner och många politiska influenser som det ibland kostar ganska mycket att slå vakt om och överbrygga för ett fungerande samarbete. Europa står framför allt för ett engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter och för fred och frihet. Detta är enligt oss kristdemokrater värden som måste spridas på alla upptänkliga sätt, inte minst till Europas närmaste grannar. Det är detta som Agenda 2000 handlar om. Det är kostnaderna för det projektet som vi skall ta ställning till när vi värderar politik, samarbete och ekonomisk standard inom och runt För mig är det helt oförståeligt hur vi kan ha två partier i Sverige som argumenterar för att Sverige skall ta steget ur EU och därmed öppna upp för mer nationalistiska och kostnadsmässigt egoistiska strömningar. Den demokrati och de mänskliga rättigheter som EU:s 15 medlemsländer står för behöver med all kraft mobiliseras för att få en spridning till vår del av världen. Dessa värden sprids inte av vinden, och de kan inte heller köpas för pengar. Det är värden som ständigt måste hållas vid liv. Varje ny generation måste vinnas för dessa värden. Vilken människosyn ligger bakom en Europapolitik där man hävdar att Sverige av egoistiska skäl skall gå ut ur EU, medan man stöder nya länders ingång i EU? Är tanken att de skall bära de ekonomiska kostnaderna själva? Är det det som är filosofin? Låt mig återkomma till de ekonomiska proportionerna i Europaprojektet. Någon har räknat ut att hela EU:s budget, dvs. de 15 medlemsländernas avgifter ett helt år, är ungefär samma kostnad som en dags kostnader i samband med andra världskriget för Europa. Och de ständigt framlyfta kostnaderna för den gemensamma jordbrukspolitiken uppgår de facto till någon tiondel av medlemsländernas samlade BNI. Det är klokt att vi behåller proportionerna i det här sammanhanget! Herr talman! Vi kristdemokrater anser att det är nödvändigt att nya steg i EU:s utvidgning tas, och därmed står vi helt bakom de steg som representeras av Agenda 2000. För oss handlar det om ett medmänskligt projekt som säkrar demokrati och mänskliga rättigheter och som säkrar en ekonomisk utveckling för kandidatländerna. Det är också en säkerhetspolitisk nödvändighet med ett projekt som syftar till att bevara freden och utvidga friheten i vår region av Detta är huvudfåran i svensk kristdemokratisk Europapolitik. Det innebär inte att vi är omedvetna om EU:s många vardagsproblem - tvärtom! För att åstadkomma en bättre lösning på alla dessa problem kommer vi att engagera oss starkt i det kommande Herr talman! Så vill jag beröra de nu aktuella kostnaderna som är specifikt förknippade med Agenda 2000. Vi kristdemokrater är i stort överens med kommissionen om att dagens kostnader för strukturfonder och jordbrukspolitik kan reduceras för medlemsländerna. Regeringens krav på en stramare budget stöder vi också. Målet är att budgeten 2000-2006 skall sikta in sig på en oförändrad budgetnivå, och den kamp som förs från svensk sida står vi bakom. Men vi är inte överens med den svenska regeringen om den förhandlingsstrategi som nu är på väg att sätta Sverige i en konkurrenssituation som är till mycket stor nackdel för vårt land. Det är en strategi som gör att vi förlorar ekonomi och arbetstillfällen i relation till övriga medlemsländer på den gemensamma marknaden. Herr talman! Det förefaller som att Sverige i de pågående förhandlingarna förlorar konkurrenskraft i förhållande till de övriga medlemsländerna både på grund av utanförskapet i EMU och framför allt på grund av en oskicklig strategi i de nu avslutade jordbruksförhandlingarna. Det räcker att göra en jämförelse med Finland för att konstatera detta. Eventuella kostnader för utanförskapet i EMU är vi kristdemokrater beredda att ta vår del av ansvaret för eftersom vi har den ståndpunkten att vi vill avvakta introduktionen och även en folkomröstning. Men en klumpig och osmart strategi i jordbruksförhandlingarna, vars resultat mer liknar ett stolpskott än ett uppnående av ett nationellt ekonomiskt mål, känner vi ingen som helst delaktighet i. Uppgörelsen innebär att man har sålt ut svenskt jordbruks konkurrensförmåga och därmed ytterligare reducerat antalet arbetstillfällen inom såväl det svenska jordbrukets primärproduktion som inom hela den svenska livsmedelsindustrin. De svenska bönderna har redan tidigare en ekonomisk konkurrensnackdel på i stort sett 1 500 miljoner kronor per år.

Detta förhandlingsmål höll man fast vid så länge, tillsammans med Danmark, Storbritannien och Italien, att när övriga länder kom fram till en uppgörelse fanns det inte tillräcklig svensk beredskap för att få hem mer än några mycket begränsade fördelar för Så har man mage att framställa detta resultat som en framgång för konsumenterna. Regeringens förhandling leder till att en ökad andel av livsmedelsproduktionen flyttas utomlands med de kvalitetsproblem som vi väl känner till i det sammanhanget. Vidare leder det till färre arbetstillfällen och en ökad svårighet för svensk landsbygd att klara den ekonomiska försörjningen. Herr talman! Konsumenten är inte bara konsument, han eller hon är också arbetstagare, och ganska många av oss bor på landsbygden. Herr talman! Den i Europaperspektivet haltande svenska regeringsmajoriteten har redan lett till ett dåligt förhandlingsresultat där Sverige i relation till de övriga länderna har förlorat stora pengar. Nu återstår förhandlingarna om strukturfonderna och regionalstöden till Sverige och den andel som Sverige skall betala av den gemensamma EU Vi kristdemokrater anser att svenska medborgare skall ha lika förutsättningar som andra länders medborgare att arbeta, sälja och konkurrera på den gemensamma marknaden. Då har vi bättre förutsättningar både att tåla kostnadsnivåer och att gemensamt bära kostnaderna för Agenda 2000 och allt vad det innebär för kommande generationer i Europa och dess närmaste områden. Herr talman! Till sist: Finland och Österrike har lyckats skapa positiva ekonomiska cirklar kring sitt medlemskap, medan Sverige drar runt i en negativ cirkel. Detta kritiserar vi regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för.

Herr talman! EU står utan kommission. Kommande beslut om Agenda 2000 bedöms vara i gungning och EU:s trovärdighet är starkt skadeskjuten. Det gör naturligtvis att resultatet av nu aktuella Agenda 2000 förhandlingar blir mycket viktigt för att nu anta inriktningen för EU:s framtida arbete, upprätta långsiktiga politiska mål för 2000-talet, skapa en grund för en trovärdighet hos medlemsländernas invånare och komma närmare medborgarna. Anna Lindh har ett betydande ansvar för det svenska uppträdandet i förhandlingarna om Agenda 2000. Det är viktiga förhandlingar som är av stor betydelse för vilken väg utvecklingen i Europa kommer att ta. Framtida generationer kommer att värdera dagens europeiska politiker på grundval av hur vi har klarat av sammanlänkningen av Europas länder och folk. Vi har möjlighet att ena Europas länder i ett nära och förpliktigande samarbete. Det kräver solidaritet och uppoffringar av oss alla.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 Agenda 2000 handlar om detta, om att förbereda EU för utvidgningen och om att skapa resurser för att stödja ansökarländerna så att de kan bli redo för ett inträde i unionen. Herr talman! Den svenska regeringen har höga ambitioner för utvidgningen österut. Det finns ett brett och väl förankrat stöd i Sverige för EU:s utvidgning. Men hur rimmar regeringens förhandlingsupplägg när det gäller Agenda 2000 med dessa höga ambitioner för utvidgningen? Den svenska regeringen verkar ha en enda ambition just nu för Europapolitiken, och lösningen på alla europeiska problem och utmaningar verkar stavas sänkt svensk medlemsavgift till EU! Vad sänder det för signaler till våra grannländer på andra sidan Östersjön? Det är inget att hymla med att EU:s utvidgning måste få kosta! Lika viktigt är att de kostnader som utvidgningen medför fördelas efter bärkraft. Det är en vällovlig ambition att vara sparsam och nagelfara varje utgift. Men det är dock i dag uppenbart att den revisionsrapport som har fått EU kommissionen att avgå visar på att stora brister vad gäller ansvarstagande, kryddat med lögner och passivitet, har kunnat prägla hanteringen av våra gemensamma resurser. Det som nu har avslöjats är mycket allvarligt för både ambitionsnivåer, utvidgningstempo och aktuella förhandlingar. Kommissionens avgång räcker inte, utan nu måste regeringen, med statsministern, ställa krav på öppenhet och ökade kontrollfunktioner. EU:s trovärdighet och förankring bland medlemsländernas invånare är med rätta starkt skadeskjutet men måste inte desto mindre åtgärdas med stora krav på förändringar. Dagens formel för bördefördelning mellan EU:s medlemsländer har uppenbara brister. Den brittiska avgiftsrabatten är stötande. Men Centerpartiet ifrågasätter ändå regeringens prioriteringar. Det finns sannolikt bättre sätt att påskynda sammanläkningen av Europa och stärka solidariteten mellan EU:s länder och folk än att sänka den svenska avgiften till unionen. Utvidgningen har högsta prioritet för Centerpartiet. Men vi har också höga ambitioner för EU:s regionalpolitik. Regional och strukturfondspolitiken skall ges sådan kraft och styrka att tillväxt och ökad sysselsättning kan uppnås i alla regioner. EU:s jordbrukspolitik är viktig. Den syftar till att trygga en europeisk livsmedelsproduktion och till att bevara och utveckla en levande landsbygd i unionen. Dessa mål är bra. Jag hyser visserligen inga illusioner om att socialdemokraterna bryr sig om en livskraftig jordbruksnäring eller värnar om den regionala utvecklingen i Europas utflyttningsregioner. Utifrån ett snävt, ickevisionärt och kameralt socialdemokratiskt perspektiv kan dock upplägget försvaras. Det är däremot rent intellektuellt ohederligt av andra partier att å ena sidan starkt kritisera regeringen för att den inte driver frågan om sänkt medlemsavgift tillräckligt hårt och å andra sidan hävda att regeringen driver en för hård nedskärningslinje på jordbruksområdet. De oheliga företrädarna för en sådan politik är i det här sammanhanget kristdemokraterna. Det vore klädsamt om Holger Gustafsson kunde erkänna det uppenbara att ert krav på en lägre medlemsavgift till EU skulle göra svenska bönders situation än mer utsatt! Regeringen har genom sitt förhandlingsarbete inom ramen för Agenda 2000 lyckats förena två onda ting. Regeringens långtgående besparingsförslag skapar oro och bristande uppslutning för utvidgningen i andra EU-länder. Dessutom innebär regeringens förhandlingsupplägg ett minskat återflöde av EU medel till Sverige. Sveriges företrädare i förhandlingarna har deklarerat att regeringen prioriterar budgetneddragningar och budgetrestriktivitet och "ej ett maximerat återflöde till Sverige". Som enda regering i EU har den svenska regeringen detta huvudlösa förhållningssätt. Det är oklokt att gå in i en förhandling utan krav för egen del. Så värnas inga svenska intressen. En nation som går in i en sakpolitisk förhandling med andra nationer utan egna nationella krav är en förlorare på förhand. Herr talman! I torsdags morse kom jordbruksministrarna överens om en jordbruksreform. Det är bra för Sveriges bönder att det gick dåligt för Margareta Winberg. Det är magstarkt av regeringen att framställa uppgörelsen som en framgång för Sveriges förhandlare. Uppgörelsen ligger tvärtemot långt från den extrema avregleringslinje som Sveriges förhandlare drivit. Resultatet av jordbruksförhandlingarna illustrerar ganska väl hur två olika förhållningssätt i en förhandling ger vitt skilda resultat. Låt oss jämföra Sverige med Finland, två nykomlingar i EU som båda har höga ambitioner för EU:s utvidgning. Finland har målmedvetet lyft fram frågor som gagnat egna jordbruksföretagare, medan Sveriges jordbruksminister bildat allians med länder vars jordbruk inte besitter några likheter med Sveriges jordbruk. Jordbruksministrarnas överenskommelse innebär att den svenske bonden får ännu sämre konkurrensvillkor i förhållande till kollegerna i Finland. Reformen av EU:s jordbrukspolitik gör det än mer nödvändigt att lyfta av den ryggsäck av betydligt högre kostnader i form av skatter och avgifter som den svenske bonden släpar på jämfört med sina kolleger i EU. Det resultatet vill vi nu återfinna i vårbudgeten. Herr talman! Den gemensamma struktur och regionalpolitiken blir ännu viktigare när EU utvidgas österut och när valutaunionen upprättats. Olika gemenskapsinitiativ är betydelsefulla för att främja mellanfolkligt samarbete och för att stärka regionernas samarbete i Europa. EU:s regionalpolitik skall vara ett komplement till den regionalpolitik som medlemsländerna bedriver själva. En gemensam regionalpolitik skall vara kraftfull, annars riskerar den inre marknaden i kombination med den gemensamma valutan att ytterligare förstärka centraliseringen och därmed obalanserna i Europa. Den svenska regeringens linje i förhandlingarna om en ny strukturpolitik är minst sagt otydlig. En vänlig själ skulle möjligen säga att svenskarna verkar vara mycket kompromissvilliga. Risken för att svenska förhandlare ger upp stöd som Finland får behålla är överhängande. När det gäller regionalpolitiken tycks regeringen inriktad på att tillåta ökade klyftor - inte på att skapa jämlika villkor mellan regionerna. Därför är det viktigt att Anna Lindh i dag talar klarspråk och förmedlar vilket intresse det finns bland svenska förhandlare att återföra medel till Sverige. Eller är en fryst EU-budget regeringens enda intresse? Småortssverige är berörd av Agenda 2000 och önskar besked från regeringen. Blir det några resurser till nyföretagande i Filipstad, till förnyelse av industrimiljöer i Hallstahammar? Hur blir det med landsbygdsutvecklingen i Lessebo, Vännäs eller Tanum? Kommer det att vidtas några sysselsättningsfrämjande åtgärder i Torsby eller Sollefteå? Eller är en fryst EU budget regeringens enda intresse?

Herr talman! Vanskötsel, svågerpolitik och bedrägerier. Det var knappast oväntat när den skandalomsusade EU-kommissionen meddelade sin avgång sent i måndags kväll. Det var tvärtom nödvändigt och på tiden. Listan över de kommissionärer som har varit i skottgluggen under de senaste månaderna är längre än listan över deltagarna i den här debatten. Det säger en hel del om omfattningen av denna skandal. Jag vill understryka att jag säger detta som en stark EU-vän. Det har varit år av bortförklaringar, undanflykter och ren nonchalans. Det har varit år av omfattande slarv med de europeiska väljarnas skattemedel. Detta tvingade till slut ordföranden Jacques Santer att lämna in sin kommissions avskedsansökan. Han hade inget val. När ridån gått ned var det hög tid att lämna scenen, och det var precis vad de 20 EU kommissionärerna fick göra i måndags kväll. Det tragiska med hela denna härva av omfattande misskötsel och misstankar om bedrägerier är att den fått fortgå så länge. Redan i december när den holländske internrevisorn Paul van Buitenen förde upp skandalerna i offentlighetens ljus krävde Folkpartiet och den liberala gruppen i Europaparlamentet kommissionens avgång. Då, precis som nu, utkrävde vi ansvar av dem som begått fel. Vi krävde att kommissionärer som begått uppenbara fel skulle tvingas gå. I Europaparlamentet röstade vår parlamentariker Hadar Cars för ett misstroende mot kommissionen. Men den gången var alla inte lika villiga att stödja vår linje. Trots att klara fakta låg på bordet, och trots att de utpekade kommissionärerna inte velat förklara sina handlingar, kunde Bryssel tillhörde dem som då röstade för kommissionen. Den röda partilojaliteten med socialisterna Edith Cresson och Manuel Marin framstod som viktigare än att utkräva ansvar. Priset för denna onödiga försening av upprensningen i EU kan komma att bli mycket högt, både vad gäller tempoförlust i en känslig och viktig tid för Europasamarbetet och i form av sjunkande förtroende hos medborgarna för Europatanken. Samtidigt har socialisternas ovilja att ta itu med rötan givit EU-motståndarna lättköpta gratispoäng i debatten, de vars uttalade syfte det är att kasta grus i maskineriet och undergräva det europeiska samarbetet. Det är sorgligt. Det är oansvarigt. Det är högst beklagligt. Men EU-arbetet är för viktigt för att tillåtas avstanna på grund av en oansvarig kommission. Viktiga reformer inom jordbruket och regionalpolitiken måste drivas vidare med kraft och frenesi, vilja och beslutsamhet. Herr talman! Det senaste halvseklet har lärt oss att varaktig fred endast kan byggas genom samarbete - politiskt och ekonomiskt. Europatanken får inte kastas i papperskorgen över en natt. Ingen här i kammaren har väl kommit på tanken att skrota den kommunala demokratin på grund av skandalerna i Motala, Men naturligtvis måste EU förändras. Unionen måste bli fullständigt och totalt öppen för insyn, på samma sätt som Europaparlamentet redan är. Det krävs inte bara en "svensk" offentlighetsprincip. Det krävs också en konstitution som gör beslutsfattandet glasklart för varje medborgare. Den allra enklaste åtgärden för att öka öppenheten och insynen inom EU är att stärka parlamentets makt på kommissionens bekostnad. Det är ett krav som vi liberaler tidigt har drivit och drivit länge. Detta krav måste nu förankras och förverkligas. Kommissionens arbetssätt måste bli öppet, tydligt och kontrollerbart. Givetvis skall länderna och Europaparlamentet gemensamt tillsätta kommissionen och kunna avsätta den. Vi liberaler kräver en ordentlig öppenhetsreform med start så snart som den nya kommissionen har tillsatts. Herr talman! Arbetet inom Agenda 2000 får naturligtvis inte överges, stanna upp eller gå i stå på grund av detta. Jordbruket och regionalpolitiken måste reformeras, bl.a. för att det är där det stora fusket har varit, men framför allt för att östutvidgningen skall bli möjlig - den stora utmaningen. Sverige måste göra sitt yttersta för att driva reformarbetet framåt. När jordbruksministrarna presenterade sin reform i förra veckan verkade glädjeyran inte känna några gränser. Margareta Winberg talade om en historisk överenskommelse och ett trendbrott. Men var överenskommelsen i förra veckan verkligen ett glädjeämne och något att vara stolt över? För Sveriges del ter sig uppgörelsen knappast som en succé. Kravet på en nedtrappning av direktstödet nämns inte, och uppgörelsen säger heller ingenting om mjölkkvoternas framtid. Sveriges bönder missgynnas kraftigt i konkurrensen med övriga Europa. Det är obegripligt varför Finland fått ett bättre avtal än Sverige, med tanke på att våra förutsättningar liknar varandra. Huvudproblemet med Agenda 2000 förhandlingarna är dock ett annat. Det senaste kompromisspaketet spräckte det budgettak som stats och regeringscheferna fastställde för bara en månad sedan, men vi vet fortfarande inte med hur mycket. Vi har inte fått klara besked om det. Grundtanken med Agenda 2000 sattes åt sidan. Hur denna reform skall gå att kombinera med östutvidgningen är fortfarande en gåta - östutvidgningen som ju är den enskilt viktigaste framtidsfrågan för vår kontinent! Därför skulle jag vilja fråga utrikesministern vilka av ansökarländerna som inte ryms inom ramen för denna s.k. historiska överenskommelse. Är det polackerna, är det ungrarna eller är det tjeckerna som tvingas stå tillbaka för kraven om bevarade spannmålsstöd och oförändrade eller höjda bidragsvolymer? För mig är det obegripligt och oansvarigt att politiska ledare upptar sin tid med att bråka om bidrag och volymregler när frågan om EU:s östutvidgning ännu inte är löst. Med den senaste överenskommelsen har en lösning inte närmat sig, tvärtom. Herr talman! Det är två år kvar till dess att Sverige tar över klubban och blir ordförandeland i EU. Med start i dag måste den svenska regeringen utarbeta en Europapolitik som kan uppnå resultat - en politik som kan leda utvecklingen i unionen framåt och visa vad vi faktiskt vill göra. För Folkpartiet är utvidgningen av den europeiska unionen till Öst och Centraleuropa den enskilt viktigaste frågan för EU. Under Sveriges tid som ordförandeland bör därför en tidsplan för medlemskap för ansökarländerna fastställas. Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti, skulle jag tro. Vi vill utveckla EU. Vi föredrar mer, inte mindre, samarbete mellan demokratier. Vi tror på EU. Vi tror på att nationerna kan lösa problemen gemensamt. Därför kan vi också vara starka kritiker. Utmaningarna är många. Därför är det bekymmersamt att den svenska regeringen hållit så låg profil i Europafrågorna. Medlemskapet ger oss enorma möjligheter som vi i dag inte utnyttjar. EMU är det tydligaste exemplet. Vänta-och-gör-ingenting-linjen har tyvärr lett till att vårt inflytande och anseende i EU har minskat betydligt. Jag skulle vilja avsluta med att förtydliga frågan om regeringens hållning när det gäller resultatet av de överläggningar som har varit. Jag ser att också jordbruksministern har kommit in i kammaren. Jordbruksministern har hyllat denna överenskommelse. Samtidigt har vi här hört utrikesministern, som kritiskt har granskat överenskommelsen och som är bekymrad över utgången. Vilken bedömning är det som gäller, egentligen? Är det utrikesministerns, eller är det jordbruksministerns bedömning som är regeringens bedömning? Avslutningsvis skulle jag också vilja vända mig till Johan Lönnroth, som höll ett vackert tal om biståndet och volymen. Jag vill bara påminna Johan Lönnroth om att det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har sytt fast en budget när det gäller biståndet på en historiskt låg nivå

Herr talman! EU är i kris. De orden upprepades ett otal gånger i nyhetsförmedlingen i går. Vi har fått se en avgång av hela EU-kommissionen, eller EU:s regering, som det nu talas om i debatten. Den avgången borde vi ha sett något tidigare, eftersom det har varit uppenbart att det har förekommit både mygel och fusk och att man har hanterat ansvaret på ett helt oacceptabelt sätt. Det visar sig också att EU egentligen inte är uppbyggt på ett demokratiskt sätt. Den insyn och den möjlighet till folklig kontroll som behövs i en demokrati finns inte. Det finns uppenbarligen inte heller ett regelsystem som tydligt reglerar vad som skall hända i fortsättningen när nu EU:s regering, eller EU kommissionen, har avgått. Det är angeläget att vi här och nu kan få höra från utrikesministern hur hon ser på det framtida hanterandet av kommissionen och på vad som skall ske. Anita Gradin sade i ett uttalande bl.a. att det här kan leda till att Agenda 2000 försenas kraftigt. Det är naturligtvis viktigt att vi får en bild av hur regeringen tänker hantera frågan med tanke på den konstitutionella kris som har uppstått och att vi får veta vad man har för synpunkter på detta när det gäller det framtida arbetet. Det här förstärker också Miljöpartiets åsikt att det måste finnas ett regelsystem som också tar upp frågan om vad som händer om ett land t.ex. skulle vilja lämna EU. Det finns inte heller med i EU:s konstitution. Den gröna gruppen och våra gröna parlamentariker i EU har varit väldigt aktiva när det gäller att ta fram fakta och information kring vad som har pågått. Detta har visat på att det faktiskt behövs politiker inom EU som är kritiska och som vågar stå för det när det blåser. Det vågade inte alla när frågan om kommissionens ansvarsfrihet var uppe första gången. Händelserna i går gör naturligtvis att den här debatten blir ännu mer aktuell än vad den hade varit annars, och detta förändrar naturligtvis situationen inför förhandlingarna. Det är viktigt att vi får en tydlig bild av vad vi kan förvänta oss framöver. Jag har varit förvånad över att arbetet med Agenda 2000 har pågått under en ganska lång period utan att vi egentligen har haft någon genomgripande debatt i Sveriges riksdag kring hur vi ser på framtidsfrågor inom EU. Det är så dags att vi får den debatten nu, en vecka innan beslutet egentligen skall fattas. Men det är också ett bevis på att det är en brist när det gäller folklig förankring, demokrati och debatt. Det här ger ju inte människor möjlighet att vara med i den viktiga debatten kring hur man ser på EU och framtiden. Det går an att säga att det är oerhört viktigt och angeläget med förändringsarbetet osv. Men, som jag ser det, måste man också ha en folklig förankring i ett förändringsarbete. Då är det viktigt att det finns en öppenhet i debatten och att det finns en möjlighet till insyn. Konsekvenserna måste också klart redovisas i god tid, så att man kan vara med och diskutera frågorna. Utrikesministern tog upp fyra viktiga frågor som är med i diskussionen. Det är budgeten, jordbruket, regionalpolitiken och bördefördelningen. Jag tror också att det finns en annan fråga som är med i diskussionen; det är maktfördelningsfrågan. Skall EU i framtiden ha mer makt och befogenheter, eller skall vi decentralisera besluten i större utsträckning? Den frågan nämnde inte utrikesministern. Jag skulle därför vilja höra hur regeringen ser på detta och hur aktuell den frågan är i dag i den debatt som pågår inom EU. Budgeten skall läggas som något slags sjuårsprojekt. Det är angeläget att vi får en tydligare bild av ökningen av budgetanslagen. Johan Lönnroth var tidigare inne på att det inte tycks finnas något tak. Det är ju märkligt om det skall vara en politik som bygger på att man måste ha en restriktiv budget för att klara av att betala tillbaka tidigare skulder. Inom vissa områden får det rinna i väg pengar, och det får uppenbarligen kosta ganska mycket utan att något tak sätter stopp. Jag har hört att kostnaden inom några år skulle gå upp från nuvarande drygt 20 miljarder per år till över 30 miljarder per år. Det är ju en ansenlig ökning av en kostnad som måste tas någonstans ifrån och som innebär ytterligare åtstramningar, förmodligen inom andra väsentliga områden. Den finns en annan fråga som jag inte heller tycker blev tydlig. Det gäller utrikesministerns beskrivning av regionalpolitiken. Vi har nu haft en diskussion om fördelningen av pengarna till kommunerna och om vikten av att vissa kommuner får mer än andra för att de skall kunna klara sin ekonomi. Men stora delar av regionalpolitiken ligger inom EU:s beslutsområden. Och vad händer om man gör om områdena här och har gleshetskriteriet som ett nytt kriterium för hela Norrland och om man inte får gehör för detta inom EU? Då faller ju stödområdet som stödområde på grundval av att inkomsterna totalt sett är för höga för detta område. Det är ju egentligen bara med det nya regelsystemet, gleshetskriteriet, som stödpengar kan ges till Norrland. Därför skulle jag vilja veta om man i och med denna omfördelning av budgeten är helt säker på att man får med gleshetskriteriet när det gäller regionalpolitiken. Vad blir konsekvenserna för Norrlands inland när det gäller stöd om man inte får med det? När det gäller bördefördelningen och utvidgningen av EU tycker vi i Miljöpartiet de gröna att det är oerhört viktigt att de nya länder som eventuellt vill vara med i EU också har möjlighet att påverka framtidsprocessen. De borde naturligtvis också få vara med i diskussionen om framtidsfrågorna, inte minst när det gäller maktfördelningsfrågorna, för att de skall veta vad som gäller i framtiden i de länderna. Man skall också klart och tydligt tala om att man fördelar så, att dessa länder har en möjlighet att reellt bli medlemmar utan att det skadar deras miljö och utvecklingsmöjligheter. Det går ju inte att ställa en mängd krav på länder som har ett betydligt sämre ekonomiskt utgångsläge utan att man vet vilka effekter det blir. Jag undrar lite grann hur Sverige har resonerat. Man talar om att man vill ha möjligheter och om att man kämpar för att dessa länder skall vara med. Men på vilket sätt skall man ge dem reell möjlighet, så att dessa länder verkligen kan vara med och att det blir villkor som inte missgynnar människorna i dessa länder när det gäller ekonomin? Jag tänker t.ex. på kraftiga neddragningar i områden med hög arbetslöshet. Den beskrivningen tycker jag är viktig att få in i debatten. När det gäller jordbruket finns det säkert mycket att säga om detaljerna i den uppgörelse som i stort sett tycks vara klar. Det är alltid viktigt att man tar med framtiden för det svenska jordbruket i det här. Sverige har ju ett helt annat geografiskt läge och helt andra natur och miljöförutsättningar att driva jordbruk än vad många av de andra länderna har, och detta måste det tas hänsyn till i fördelningen. Vi hoppas och tror att detta kan ge möjligheter för det svenska jordbruket att klara sig konkurrensmässigt gentemot övriga EU-länder. Vi förutsätter att så måste vara fallet.

En annan viktig del i det hela tycker jag är frågan om ansvarsfrihet för kommissionen i framtiden. Den frågan har varit uppe i EU-nämnden. Jag vet att Miljöpartiet då tyckte att man från svenskt håll inte skulle ge ansvarsfrihet för 1998, men tydligen har regeringen tyckt att det är okej att göra det. Jag skulle då vilja veta: Tycker regeringen fortfarande att det är okej med ansvarsfrihet, fast vi över huvud taget inte vet vad som hände under det året?

Herr talman! Jag skall försöka svara på ett antal olika frågor som har ställts. Men frågeställarna får också ursäkta om jag inte hinner med allt i denna omgång. I så fall kan jag komma tillbaka i replikerna. Jag kan börja med att konstatera att det finns många olika, spretiga viljor i kammaren. Några vill inte vara med alls och inte betala alls. Vore jag Johan Lönnroth skulle jag tycka att det kändes lite konstigt att inte vilja vara med i det projekt - det fredsprojekt - där ett antal länder från Östeuropa i dag står i kö för att få komma med. Några, t.ex. Centern, vill betala mer till jordbruk och regionalfonder. Vore jag Åsa Torstensson skulle jag kanske tycka att det kändes lite konstigt att förklara det för de skattebetalare som faktiskt skulle bli lidande av ett sådant agerande. Regeringen värnar EU. Vi värnar utvidgningen och att ena Öst och Västeuropa. Vi värnar det fredsprojekt som EU är. Men vi värnar också svenska skattebetalare och vill därför få en så bra överenskommelse som möjligt. Och det lyckliga är att det här faktiskt stöder vartannat. Någon, jag tror att det var Åsa Torstensson, sade att den svenska snålheten i fråga om de svenska bidragen skulle drabba utvidgningen. Jag skulle vilja säga att det är precis tvärtom. Budgeten handlar ju om hur mycket pengar EU:s nuvarande 15 medlemsländer får göra av med. Ju strängare och stramare budget vi har för de nuvarande 15 medlemsländerna, desto mer resurser har vi att ge till de nya medlemsländerna och desto lättare kan utvidgningen gå. En stram budget och en utvidgning av EU går alltså hand i hand. Alternativet är att vi gynnar svenska eller spanska jordbrukare på utvidgningens bekostnad, och det vill vi inte se från svensk sida. Låt mig innan jag går in på de olika sakområdena börja med den aktuella kris som många har talat om. Hur skall EU klara krisen, kortsiktigt och långsiktigt? På kort sikt tror jag att alla europeiska regeringschefer är överens om att man måste försöka hitta en så snabb lösning som möjligt, dvs. att vi redan i Berlin nästa vecka försöker hitta en lösning som gör att vi har en fungerande kommission. Det allra viktigaste är dock det långsiktiga. Hur skall vi nu kunna använda den här situationen och vända den till någonting mer positivt, till att få ett öppnare EU? Jag tog tidigare upp att Sverige i Amsterdamförhandlingen drev att vi i princip skulle få igenom en offentlighetsprincip i EU. När Amsterdamtraktaten träder i kraft innebär det också att detta skall bli verklighet. Det innebär att vi kommer att få en liknande offentlighetsprincip i EU som vi sedan tidigare har i Sverige och andra nordiska länder. Det innebär att man skall ha speciella regler för när man måste sekretessbelägga handlingar, men detta skall vara undantag i stället för regel. Det innebär att man skall upprätta listor över alla handlingar, både öppna och hemliga, osv. Det handlar också om hur vi skall kunna få in en ny förvaltningsstruktur i EU, dvs. få en effektivare och modernare förvaltning. Det kanske allra viktigaste är just öppenheten, som vi har berört. Men det handlar också om att få ett mindre hierarkiskt och mindre slutet system, ett system där man fördelar ansvar och tar ansvar. Det här är frågor som vi har drivit tidigare och som jag tror att vi har mycket större möjligheter att nu få gehör för efter det som har hänt. Sedan går jag över till själva frågorna kring Agenda 2000. Låt mig börja med bördefördelningen och kostnaderna för Sverige. Lars Tobisson undrade om jag ansåg att det bara var den tidigare borgerliga regeringens fel att Sverige betalade ett så högt nettobidrag. Nej, jag tycker inte att det är så enkelt som att det bara skulle vara Lars Tobissons eller Anne Wibbles fel. Regeringen har naturligtvis alltid ett huvudansvar för förhandlingar, men jag tycker nog att alla de partier i den svenska riksdagen som var med då skall ta ett ansvar för att vi fick ett dåligt resultat i förhandlingarna. Vi måste utgå från att vi har en besvärlig svensk nettobörda, och sedan får vi göra vad vi kan för att förbättra den inför framtiden. Kommissionens förslag innebär tyvärr att vi skulle få betala ännu mer i framtiden, eftersom kostnaderna tillåts öka och vi som nettobidragsgivare därmed också får betala mer. Här har vi från svensk sida försökt arbeta med olika förslag, såsom jag sade tidigare, t.ex. att sätta ett tak för hur höga bidrag ett land skall betala - det som med ett annat ord kallas för nettokorrigeringsmekanism. Vi har också diskuterat om vi kan slippa vara med och finansiera Storbritanniens speciella rabatt. Det är ju en regel som bara gäller för Storbritannien efter det att Margaret Thatcher drämde handväskan i bordet, som Johan Lönnroth sade. Kanske kan vi hitta några lösningar där för att komma fram till ett bättre resultat för svensk del. Jag tycker att det är viktigt att vi har rimliga förväntningar på den här förhandlingen, eftersom vi har ett svårt utgångsläge. Men jag kan försäkra Johan Lönnroth och alla andra att vi skall göra allt vi kan. Tror vi att det underlättar om Göran Persson dunkar skorna i bordet och jag portföljen - jag har ingen handväska - kan jag garantera att vi gör det också, även om jag inte är säker på att detta är det mest effektiva i förhandlingarna. Och om Johan Lönnroth tycker att Erik Åsbrink är hård i de interna förhandlingarna kan jag garantera att han har varit lika bestämd i de EU-förhandlingar som förs, liksom både Lars Tobisson tog upp att vi skulle förlora 2 miljarder i onödan på att inte vara med i EMU. Jag inser att Lars Tobisson tyckte att det var ett bra debattknep, men han glömde tala om att vi faktiskt får tillbaka de pengarna året efter. Om vi förlorar på valutakursen får vi tillbaka det året efter. Där gör vi alltså ingen förlust. Det är slutsatsen. Detta påverkar inte den svenska betalningen. Johan Lönnroth sade att detta kostar oss 2 400 kr per invånare. Då räknar han ingenting av det vi faktiskt får tillbaka från EU i olika stödformer, som ju faktiskt går till olika drabbade och utsatta regioner i Sverige eller t.ex. till lantbruket. Marianne Samuelsson undrade över avgiftsökningen. Den summa hon pekar på är lite svår att jämföra med de andra, eftersom den inkluderar dels inflationsuppräkning, dels ökningen på grund av utvidgningen. Den fråga som kanske har diskuterats mest är jordbrukspolitiken. Vi kan se en total splittring mellan de partier som finns här, som både vill att man skall minska bidragen och att man skall öka dem. Regeringens linje är mycket tydlig. Vi skulle vilja hålla jordbrukspolitiken på 40,5 miljarder euro. Vi vill därför ha en nedtrappning av jordbruksstödet. Det har varit en fullständigt enig linje. Det uttalade också jordbruksministern i en egen deklaration i direkt samband med jordbruksministrarnas möte, när överenskommelsen slöts. Hon förklarade att detta var bra i innehåll, men det saknade den viktiga ekonomiska aspekten att trappa ned kostnaden. Några talare säger att jordbruksöverenskommelsen inte är en revolution. Nej, det kanske inte är en revolution, men det är faktiskt den största reform som har gjorts av EU:s jordbrukspolitik sedan den startades 1957. Jag upptäckte att vi är årsbarn, jordbrukspolitiken i EU och jag. Jag hoppas att jag har förändrat mig mer än EU:s jordbrukspolitik under de här åren. I denna reform, som alltså är den största förändring som faktiskt har skett av jordbrukspolitiken sedan 1957, har Margareta Winberg och de svenska förhandlarna lyckats få gehör för ett antal svenska önskemål. Reform av mjölksektorn och ett antal specifika svenska frågor: ensilage, dikor, handjur, oljeväxter, m.m. Vill ni diskutera de olika frågorna i detalj tror jag att ni gör det bättre med jordbruksministern. Även om vi har haft principer när det gäller jordbruksreformen har vi samtidigt velat se till att de svenska lantbrukarna får bra villkor. Där har vi ett antal specifika svenska frågor. Jämförelsen med Finland, som flera har gjort, haltar. Sverige har ett mycket rationellare och modernare jordbruk. Det kan svenska lantbrukare vara stolta över. Jag tror att hälften så många lantbrukare producerar lika mycket som man gör i Finland. Vi är övertygade om att den här överenskommelsen i och med att man faktiskt stärker marknadskrafterna på jordbruksområdet också kommer att gynna det jordbruk som har kommit längst när det gäller marknadskraft, och det är det svenska jordbruket. Jämför man med de norrländska bönderna, som har ungefär samma situation som de finländska bönderna, kan man konstatera att de har samma stöd enligt EU-reglerna. Vi får också ett bra återflöde av den senaste överenskommelsen. Men målet med jordbruksreformen är naturligtvis att det skall underlätta östutvidgningen. Vi skall fortsätta avregleringen. EU skall också vara mer öppet för import från tredje världen. Jag tycker ofta att det är pinsamt när jag träffar representanter från utvecklingsländer och de talar om sina problem att exportera sina jordbruksvaror till EU. Vi skall ha en politik för konsumenterna, så att mjölken, brödet, köttet blir billigare för konsumenterna. Jordbruksreformen var bra steg på vägen. Kommissionens förslag när det gäller strukturoch regionalpolitiken innebär att man går över från sex mål till tre. Mål 1 är stöd till regioner som släpar efter vad gäller välstånd. Det är framför allt nuvarande mål 6 och väldigt perifera regioner, några speciella fall, som kommer att räknas in i mål 1. Mål 2 blir stöd till områden i industriell och ekonomisk omvandling, strukturomvandling. Inriktningen är att man skall koncentrera insatserna på de områden som behöver det allra bäst. Det här är bra och viktigt för att vi skall skapa ett utrymme för EU:s utvidgning. Samtidigt som vi stöder är vi måna om att behålla vår svenska andel av strukturfonderna. Vi vill bibehålla och förstärka vårt glesbygdsstöd. En del har satt Norrland och mål 1 i motsats till resten av landet. Men det är viktigt att säga att får vi igenom den svenska förhandlingslinjen skulle det gagna hela Sverige. Får vi ett mål 1-område som omfattar alla de fyra nordliga Norrlandslänen, och hela länen, innebär det att det mål 2-stöd som satsas där i dag i stället kan satsas i andra delar av landet. Avslutningsvis, herr talman, råder det ändå enighet kring en del frågor här i kammaren, och det tycker jag är viktigt. Jag hoppas att vi kan vara överens om att det vi nu driver, striktare budget, ett reformerat jordbruk och enklare regler för strukturfonderna, är viktigt därför att det också underlättar EU:s fortsättning som fredsprojekt och EU:s utvidgning till Östeuropa.

Herr talman! Medlemsförhandlingarna gällde inte avgiftssystemets konstruktion. Det var redan fastlagt när vi kom så långt. Det är okunnigt av utrikesministern att hävda att det var dåliga förhandlingar som ledde till att vi blev nettobidragsgivare. Jag kan inte förstå hur en sådan slutsats kan dras, eftersom vi beträffande reglerna för infasning av avgiften var så noga med att hela tiden ha kontakt med den socialdemokratiska oppositionen, som då inte hade några invändningar, utan tvärtom delade vår uppfattning att det var ett överraskande bra resultat. Det är likaledes, såvitt jag förstår, okunnigt av utrikesministern att hävda att vi får tillbaka 2 miljarder. Den kostnad vi har åsamkats för detta år beror på att kronans värde i förhållande till euron var sämre när kurserna lades fast i maj, och vi hade chansen att inträda, än den var när euron infördes. Jag vill gärna att utrikesministern förklarar hur vi skall kunna få de pengarna tillbaka. Sedan ställde jag några frågor till utrikesministern. Den mest påträngande gäller hur vi skall få en fungerande kommission. Jag vill hävda att en stark kommission är de mindre EU-ländernas bästa vän. Vi har all anledning att eftersträva detta. Då ställer jag frågan: Hur klarar man slutförhandlingen om Agenda 2000 utan att kommissionen kan vara med och lägga fram de kompromissförslag som alltid behövs i en sådan här slutförhandling? Och hur får vi fram underlag för den kommande regeringskonferensen om vi bara har en kommission som sitter som expeditionsministär? Jag frågade förut om man tänker sig att gå igenom hela den komplicerade procedur som krävs för att få en ny kommission, som då bara sitter i som mest nio månader, fram till nästa kommission, eller om man är beredd att verka för, vilket jag tycker vore bäst, en tillfällig lösning baserad på en del av de nuvarande ledamöterna av kommissionen.
Herr talman! När det gäller det tidigare förhandlingsresultatet är det inte okunnighet. Det är faktiskt ärlighet från oss båda att erkänna att det resultat vi uppnådde när vi blev medlemmar i EU inte gav oss ett bra resultat ekonomiskt. Vi måste kunna erkänna att vi har en hög nettobörda. Nu har vi också ett gemensamt ansvar för att försöka se till att vi får ett så bra utfall för Sveriges del som möjligt samtidigt som vi värnar viktiga principer som utvidgning och reformer av jordbruks och strukturpolitiken. Sedan kan jag hålla med Lars Tobisson om att det är väldigt viktigt för oss i ett litet land med en stark kommission. Det är i praktiken omöjligt, förmodligen också ogörligt enligt författningen, att kunna utse hela den nya kommissionen för nästa femårsperiod i förväg. Då återstår i realiteten möjligheten att förnya några av ledamöterna i kommissionen och i övrigt låta kommissionen fortsätta med också några av de gamla ledamöterna fram till årsskiftet, när den helt nya kommissionen tillsätts. Hur stora förändringar det blir i en sådan här interimskommission, alltså en tillfällig kommission, är det för tidigt att säga i dag. Men det finns en bred överensstämmelse mellan regeringscheferna om att man ändå skall försöka hitta en fungerande tillfällig kommission, en interimskommission, som kan sitta året ut. Den kommissionen kommer dock inte att hinna ta fram några förslag när det gäller Agenda 2000 till Berlinmötet, som äger rum nästa vecka. Ledamöterna utses ju samtidigt som förhandlingen sköts. Där hoppas jag att alla medlemsländer tar på sig ansvaret att försöka se till att vi klarar att få igenom Agenda 2000, trots att vi inte kommer att ha en sittande kommission vid det tillfället.
Herr talman! Först och främst: Den nettobörda som vi dras med följer av den avgiftskonstruktion och de finansiella perspektiv som förelåg när vi inträdde i EU. Det gick inte att påverka då. Vad vi kunde påverka var själva infasningsreglerna, och de var vi överens om. Sedan noterar jag att utrikesministern inte förklarade hur vi skulle kunna få tillbaka de 2 miljarderna. Kom igen nu och förklara det! När det gäller kommissionen tror jag att det är en vettig uppläggning som utrikesministern här talar om. Jag tror också att man skall göra så och att det har betydelse redan för utgången av Agenda 2000 förhandlingarna i nästa vecka att man vet hur man skall hantera frågan, även om kommissionen då fortfarande är skadskjuten. Jag skulle vilja lägga till en sak: En av de kommissionärer som är minst anfäktad av de svårigheter som har varit är Leon Brittan. Han har en nyckelroll när det gäller att förhandla om banantvisten och andra svårigheter som vi har på handelssidan men också att förbereda den kommande WTO-rundan. Det är därför önskvärt att han får en nyckelroll i fortsättningen. Att bli av med honom nu skulle vara direkt förödande för EU:s möjligheter att sköta handelsförhandlingar i framtiden.
Herr talman! Vi kanske inte skall ta namndiskussionerna om de enskilda kommissionärerna direkt i kammaren. Det är naturligtvis viktigt att komma ihåg att det skiljer sig väldigt mycket i den kritik som rapporten ger de olika kommissionärerna. Några kommissionärer har gjort sig skyldiga till oerhört allvarliga övergrepp. Ta t.ex. Edith Cresson. I rapporten kallas det som hänt för ren nepotism. Detta är naturligtvis oerhört allvarligt. Även om man tycker att kommissionen också skall ha ett gemensamt ansvar gäller det att kunna se skillnaderna mellan det och de kommissionärer som bara så att säga har ett gemensamt ansvar, inte ett individuellt ansvar. De 2 miljarderna får vi igen, Lars Tobisson, genom att man kompenseras och får tillbaka den typen av valutaförluster. Hur ser vi då till att vi klarar Agenda 2000 i Berlin? Ja, när vi inte har en fungerande kommission utan så att säga har den gamla kommissionen kvar kan det kompenseras genom att vi har en aktiv ordförande - ett aktivt tyskt ordförandeskap som är fast beslutet att driva igenom Agenda 2000 därför att man också vet att det senare kommer att underlätta utvidgningen.

Herr talman! EU har säkert bidragit till att det nog aldrig blir krig mellan länderna inom EU. Det är bra. Men det är inte där som de framtida krigsriskerna finns. I dag tycker jag att man ser en process som handlar om att motsättningarna mellan de olika handelsblocken skärps. Där finns också krigsriskerna. De finns alltså på den globala nivån. Jag är rädd att det - som EU nu utvecklas, med EMU och mot en superstat - snarare blir högre murar mot resten av världen. Jag ser fram emot att på TV få se utrikesministern drämma sin portfölj i bordet. Jag har tidigare tagit detta med Göran Perssons skor som ett löfte att försöka övertala statsministern att göra som Chrusjtjev en gång gjorde och slå sin sko i bordet. Jag talade om bruttosiffrorna, och det är relevant att tala om dem. Det är ju ändå skattebetalarna som står för dem. Återflödet hamnar i privata företag och i privata individers fickor. Men jag har faktiskt också räknat på nettosiffrorna. Det handlar då om 1 400 kr per invånare i dag. Kommissionens förslag för år 2006 landar på i storleksordningen 1 800 kr per invånare. Regeringens linje är 1 200 kr per invånare. Det är alltså mycket stora skillnader. Därför vill jag upprepa: Var går utrikesministerns smärtgräns? När kommer den svenska regeringen att säga absolut nej?
Herr talman! Johan Lönnroth frågade om smärtgränsen men jag tror inte att Johan Lönnroth är beredd att före en förhandling offentligt deklarera var hans smärtgräns går. Det skulle inte ge Johan Lönnroth särskilt bra resultat i förhandlingarna. Så agerar inte heller regeringen. När det gäller frågan om EU kontra omvärlden är det, Johan Lönnroth, väldigt viktigt att vi ser till att EU är ett EU som är öppet mot omvärlden. Jag kan se både väldigt glädjande exempel och negativa exempel men där kan Sverige faktiskt vara med och bidra till att EU blir ett EU som är öppet mot omvärlden. Att Sverige skulle ställa sig utanför EU skulle bara innebära att vi byggde upp murar mot den gemenskap där i princip alla andra europeiska länder deltar. Det skulle inte heller underlätta kontakterna för Sverige med världen utanför EU.
Herr talman! Jag kan väl erkänna att det inte är så lätt att exakt spika det här med smärtgräns. Jag efterlyser ändå hårdare uttalanden från regeringen. Det har varit, tycker jag, ganska mycket av ett slags inställning att man redan har accepterat att den egna linjen inte kommer att gå igenom. I mitt huvudanförande försökte jag visa på att det faktiskt finns en motsättning mellan engagemanget på den globala nivån och engagemanget på EU-nivån. Det har varit en trend i Sverige att det i denna kammare mera talas om interna EU-angelägenheter, som ju dagens debatt är ett exempel på. Debatten om Sveriges ansvar och roll på den globala arenan har däremot mer och mer tystnat. Det är oerhört viktigt att vi nu får till stånd en diskussion om hur vi skall bygga motmakter till den enorma kapitalmakt som har brett ut sig över världen. Hur skall vi skapa regler över världen som begränsar storfinansens makt? Den diskussionen är oändligt mycket mer angelägen än de eviga debatterna om EU:s regleringssystem. Det handlar alltså snarare om var regeringen lägger sitt engagemang.
Herr talman! För det första är det inte alls så att vi har accepterat kommissionens förslag. Vi har tvärtom sagt att det är fullständigt oacceptabelt för Sverige att acceptera det och därmed betala så mycket som skulle kunna bli konsekvensen. För det andra har vår röst när det gäller resten av världen inte alls tystnat. Så sent som häromveckan gav vi riksdagen en Asienskrivelse som handlar om regeringens syn på vårt framtida samarbete med Asien och alla de länder som finns i Asien. Tidigare har vi haft en presentation i riksdagen, och personligen har jag ägnat en stor del av våren åt Afrika, en kontinent där vi kan se både glädjeämnen och väldigt stora problem. Gentemot Asien, Afrika, Latinamerika och andra kontinenter är det, tror jag, en styrka att vi kan agera både som svenskar, som Sverige, och genom EU för att därmed kunna påverka också EU:s politik.

Herr talman! Centerpartiet förordar, utrikesministern, absolut inte en ökning av Sveriges medlemsavgift. Däremot gör vi precis det som utrikesministern fångade in, nämligen vänder på perspektivet just från skattebetalarnas aspekt. Det är därför som jag har frågor till utrikesministern. Det gäller den totala koncentrationen på budgetrestriktiviteten för att utifrån denna diskutera den svenska nettobidragsutgiften. Man lägger ju ambitionen på den ena sidan och ger inga signaler eller möjligheter till en diskussion om återflödet till Sverige. Är Sveriges regering i sina förhandlingar, t.ex. när det gäller de kvarvarande strukturfonderna, intresserad av att bibehålla det återflöde som många av våra småorter i dag är starkt beroende av? När det gäller nuvarande mål 2-områden, starka industriorter i strukturförändring och våra landsbygdsorter i 5 B området har ingenting av detta klargjorts eller diskuterats. Den aspekt som jag tycker är väldigt viktig utifrån ett ledarskap när vi diskuterar EU problematiken och EU-frågorna är att få det hela förankrat och att få en delaktighet också i det svenska medborgarperspektivet.
Herr talman! När det gäller principerna tycker jag att det är viktigt för Åsa Torstensson - Centern har ju talat för det högre jordbruksstödet - att komma ihåg att för varje krona vi får betalar vi mer eftersom vi är nettobidragsgivare, för varje krona eller euro som EU:s budget ökar minskar möjligheterna och förutsättningarna för en utvidgning. Därför är det viktigt att vi sätter budgeten i centrum både för att hålla den gemensamma europeiska budgeten så stram som möjligt och också för att inom den ramen få ett så bra resultat för Sverige som möjligt. När det gäller strukturfonderna förmodar jag att vi alla inom våra respektive partier och folkrörelser har tagit möjligheten att informera våra medlemmar om den svenska positionen. Det har informerats om den i EU-nämnden och i regeringens diskussioner med övriga partier i en mycket öppen anda under hela förhandlingstiden. Positionen innebär att vi vill se till att få ett bra stöd för Norrland, för alla de fyra Norrlandslänen inklusive att vi därmed får en bättre situation för andra områden i Sverige i dag som ingår i s.k.
Herr talman! Jag vill åter påpeka att jag är väldigt starkt kritisk till den svenska regeringens förhållningssätt vad gäller det strategiska sättet att förhandla, att man ensidigt diskuterar budgetrestriktiviteten och inte tar en aktiv och utvecklande debatt vad gäller strukturfondernas framtid i Sverige. Tillbaka till den andra delen, som handlar om jordbrukspolitiken. Anna Lindh beskrev berömmande Margareta Winbergs förhandlingsresultat i jordbruksförhandlingarna. Strax efter markerade Erik Åsbrink att åtgärder måste vidtas i ett senare förhandlingsläge. Utgifterna måste pressas. Vad är det som gäller? Kommer regeringen att förändra det förhandlingsläge som Margareta Winberg har nått?
Herr talman! Först om strukturfonderna. Sverige har drivit mycket aktivt att vi skall få ett bra regionalpolitiskt stöd i Sverige, men vi driver också väldigt tydligt att vi skall hålla igen på budgeten av alla de skäl som jag beskrivit. Jag vet inte riktigt vad det är som brister i strategin enligt Åsa Torstensson. Tvärtom är det här den absolut enklaste modellen för att vi både skall få ett stöd till Sverige och dessutom skall kunna klara utvidgningen och andra mål, ifall vi nu klarar den svenska linjen: både stöd till Norrland och en skärpt budget. I jordbrukspolitiken finns inga olika ståndpunkter eller ställningstaganden i den svenska regeringen. Vi har alla sagt att vi skulle vilja se en ram på 40,5 miljarder euro. Eftersom den nuvarande överenskommelsen inte ligger på 40,5 miljarder euro skulle vi vilja se en nedtrappning av stödet, s.k. degressivitet, så att man kommer ned till 40,5 miljarder euro. Men vi tycker samtidigt att den överenskommelse som gjordes ändå var ett mycket viktigt steg på vägen, eftersom det faktiskt är den största reformen av EU:s jordbrukspolitik sedan 1957. Det har Margareta Winberg och andra all anledning att vara nöjda med.
Herr talman! Utrikesministern sade att det är spretiga viljor här i kammaren. Det kan jag naturligtvis hålla med om. Det är ingen nyhet heller. Vi har ju partier som inte vill vara med i EU-samarbetet över huvud taget utan vill lämna det, såsom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är som sagt ingen nyhet, men det som är intressant i sammanhanget är egentligen att det är spretiga viljor inom regeringen. Det är olika signaler som regeringen sänder ut. När man lyssnar på utrikesministern här måste jag säga att det är en väldigt positiv anklang i anföranden och i repliker. Det välkomnar jag. Det andas en EU-vän i hennes ord. Däremot om man lyssnar på andra ministrar, Margareta Winberg, Marita Ulvskog och andra, märker man en annan framtoning. Det är naturligtvis bekymmersamt att regeringen är splittrad i frågan. Vi kan ta t.ex. statsministern eller finansministern som inte ger besked i EMU-frågan. Detta är förbryllande för svenska folket. Det här är en signal som borde vara en varning i den kommande valrörelsen inför Jag skulle vilja skicka med inför de fortsatta förhandlingarna det här med Thatcherrabatten. Det är orimligt att England skall fortsätta att ha en rabatt i det här sammanhanget när t.ex. Sverige betalar mycket mer. Här har utrikesministern ändå en bra kontakt med sin gode vän Tony Blair som tillhör Labour och borde försöka påverka honom. Det vill jag gärna skicka med.
Herr talman! Om Margareta Winberg ibland låter mer negativ om EU än jag kanske inte är så konstigt eftersom hon har ansvaret för jordbrukspolitiken. Det är verkligen EU:s akilleshäl, en oproportionerligt stor akilleshäl. När det gäller den brittiska rabatten kan jag naturligtvis hålla med om att den i dagens läge ter sig orimlig för ett antal andra medlemsländer. Det har vi också framfört till våra vänner i Storbritannien vid ett antal tillfällen. Samtidigt är det så att ingen regering blir överdrivet populär på att förhandla bort förmåner som man har fått. Därför kan jag inse att regeringen i Storbritannien sitter i ett dilemma när det gäller att ge upp den brittiska rabatten.
Herr talman! Jag vill ändå att utrikesministern försöker, tillsammans med andra ministrar som skall förhandla om detta, att höja rösten när det gäller Thatcherrabatten därför att den är orimlig. Jag har en konkret fråga: Det har figurerat olika siffror på med hur mycket jordbruksuppgörelsen har spräckt budgeten på 40,5 miljarder. Vi vet inte om det är 1, 2, 3, 4 eller 5 miljarder. Där borde vi få ett besked. Det måste naturligtvis betyda att man måste pruta på något annat område för att klara den allra viktigaste uppgiften, nämligen östutvidgningen. Det är huvuduppgiften. Vi får inte, på grund av att man inte kunnat upprätthålla en budgetdisciplin, missa denna historiska chans att få med öststater som nu knackar på dörren. Det är otroligt viktigt. Om vi missar denna chans nu, då kan det dröja ganska länge innan vi har möjlighet att ta in nya medlemmar i EU.
Herr talman! Jag kan inte ge någon exakt siffra på jordbruksuppgörelsen i dag. Jag skulle gärna vilja ha den själv, men det finns inte den typen av exakta beräkningar ännu. Det blir lätt så att det låter som om det vore en fråga för den svenska regeringen. Den svenska regeringen satt inte ensam vid förhandlingsbordet när jordbruksuppgörelsen träffades. Det fanns 14 andra viljor vid ordet. Den viktiga frågan är att vi måste se till att klara utvidgningen. Där upplever jag att vi är fullständigt ense.
Herr talman! När utrikesministern beskrev krisen med kommissionens avgång sade hon att frågan skulle få en snabb lösning. Dessutom sade utrikesministern att vi skulle få offentlighetsprincipen och regler om när sekretess fick tillämpas. Det här är ju en gammal fråga som vi känner igen delvis från tiden innan Sverige blev medlem. Vi skulle få både offentlighetsprincip och meddelarskydd inom EU bara Sverige blev medlem och kunde påverka. Nu har vi sett hur seg den processen har varit. Är det så att det finns någon öppning nu för att offentlighetsprincipen skall tillämpas, och finns det också någon diskussion om meddelarskydd? Då tänker jag särskilt på den person som avslöjade skandalerna och som nu är arbetslös därför att han visade civilkurage och vågade tala om att man här misskötte sina uppdrag. Har regeringen i det fallet agerat för att man faktiskt måste tillåta en viss form av öppenhet och civilkurage inom EU?
Fru talman! När det gäller meddelarskyddet tyckte jag att brevväxlingen mellan Göran Persson och Santer var ganska tydlig vad gäller den svenska inställningen till detta. Göran Perssons kritik av vad som skedde med den här tjänstemannen innebar ju sedan att han fick en brevväxling med EU:s president i kommissionen, och enligt svenska regler offentliggjordes ju brevet. Det ger väl en ganska bra bild av skillnaden mellan förhållandena hittills i EU Men Sverige har ju inte suttit overksamt under de här åren. Vi fick in i Amsterdamtraktaten en skrivning om offentlighet och öppenhet som innebar att när Amsterdamtraktaten nu träder i kraft kommer också offentlighetsprincipen att fungera inom EU med ett antal konkreta specifika regler som jag tidigare gick igenom. Nu ser jag att min talartid är slut, och därmed vill jag tacka kammaren för den här debatten. Jag hoppas att vi kan fortsätta se till att vi gemensamt får ett bra resultat i förhandlingarna och fortsätter att lägga grunden för EU:s utvidgning och enandet av Östeuropa och Västeuropa!
Fru talman! Jag tackar också för debatten, och också för svaret att Sverige driver på arbetet med offentlighetsprincipen. Det är så oerhört viktigt, om man över huvud taget skall få ett någorlunda demokratiskt fungerande system, att det finns en offentlighetsprincip och också, som jag ser det, ett meddelarskydd. Särskilt med tanke på vad som har hänt borde det vara ännu mer angeläget att man faktiskt får med detta med meddelarskydd. Jag har förstått att det är milsvida skillnader i uppfattning emellan EU länderna i hur man ser på möjligheten att få ett meddelarskydd. Den svenska uppfattningen tycks ju inte vara den som råder i alla fall, och det är väl naturligtvis en lång process att få övriga länder att hänga med på det här. Jag tror att det är oerhört viktigt för att över huvud taget kunna få en tilltro till ett system som i dag uppenbarligen inte alls fungerar demokratiskt, där insyn och kontroll är under all kritik och där man inte ens vågar kritisera. Det tycker jag också att vi tyvärr har sett i den här processen som har pågått en lång tid, att inte ens regeringen har vågat kritisera EU kommissionen tillräckligt tydligt. Det är först när man har fått den här rapporten, av vilken misskötseln framgår väldigt tydligt, som man också vågar säga att det var rätt att kommissionen nu avgick. Det här fanns ju ändå uppe på EU:s bord för ganska länge sedan, och det hade också varit möjligt att i tid påpeka det.

Fru talman! Jag skall försöka att vara klädsam gentemot Åsa Torstensson som tyckte att kristdemokraterna borde förklara hur lägre avgifter inte skall försämra för svenska bönder, och det har jag inte svårt att göra. Vi kristdemokrater accepterar att vi får sänkta stöd även till jordbruket på lång sikt och lika för alla. Den linjen har vi drivit i EU-nämnden, och jag har inte uppfattat att Centern heller har haft någon annan linje i den frågan. Den linje vi driver i det här sammanhanget är mycket tydlig. Det är lika villkor för alla bönder och också andra näringsidkare i Sverige jämfört med kollegerna ute i Europa. Det är inte många år sedan som vi fick förhandla för varje ton ost man skulle sälja till Europa. Vi pläderar för lika villkor, och det är vår politik. Där har vi också ett gott stöd från svensk näring över huvud taget och också från LRF och de bönder som är aktiva. Marianne Samuelsson sade i debatten tidigare här att man från regeringens sida bör beakta maktfördelningsproblematiken, och det är naturligtvis viktigt att man gör det i det kommande arbetet gentemot östländerna. Jag vill bara påpeka att den politik som Miljöpartiet för skulle leda till att man tar steget ur EU. Det skulle i sig innebära ett nollinflytande för svenska folket, och det är väl inte precis det som vi är ute efter. Man lyfter också fram kostnaderna som det enda stora problemet, och målar upp och fokuserar på detta i sammanhanget. Man glömmer helt att ens försöka diskutera fördelar och intäkter när det gäller medlemskapet i EU. Vi kan ju bara se den svängning som håller på att ske nu i Norge, som valde utanförskapet. Men när oljan börjar sina och kostnaderna stiger där blir man mer och mer positiv till EU. Jag tycker att vi skall beakta detta, även när vi ser de bekymmer som finns i sammanhanget. EU har brister, och det har vi sett i dessa dagar. Jag och vi kristdemokrater försvarar inte detta, inte en sekund. Här gäller det att agera mot de brister som organisationen har. Vi tror för vår del att det handlar om att öppenhet och en hög etik i sammanhanget är viktigt och att vi framför allt nu får en hög personlig integritet som ett av de viktiga kriterierna när man skall utse en ny kommissionsordförande. Jag skulle beklaga mycket om Sverige så att säga drar sig ur, eller om det finns partier som vill dra sig ur, den europeiska politiken i denna kamp för att förbättra etiken och moralen i Europa. Det kan knappast vara den vägen som vi skall gå.

Fru talman! Det har talats om att det har spretat i den här debatten, och det kan nog vara sant. Det finns ju olika åsikter i EU-frågan och i EMU-frågan. Men jag måste nog ändå säga att det parti som slår alla rekord när det gäller spretighet faktiskt är Kristdemokraterna. Jag begriper inte alls var Kristdemokraterna står i de grundläggande EU-frågorna, för att inte tala om EMU-frågan. Jag har bara en mycket kort fråga: Om man röstar på kd i valet till EU-parlamentet nu i juni så röstar man på en hängiven EMU-anhängare på första plats. Längre ned på listan finns det lika hängivna motståndare till EMU. Kd:s officiella linje är oklar för mig. och EMU om man röstar på Kristdemokraterna nu den 13 juni?
Fru talman! Det är mycket enkelt att svara på den frågan. Röstar man på Kristdemokraterna så gäller beträffande EMU-frågan att vi har uttalat oss för en folkomröstning i det här sammanhanget. Vi vill inte tvångsinföra Sverige i det här steget på det sättet som man forcerade in oss i ett medlemskap. Vi tror att det var fel att göra det. Det var ingen tvångsanslutning, men det gick för fort. Nu skall folket ha en chans att säga sitt. Det måste vara ganska enkelt att förstå den logiken. Den gäller för Kristdemokraterna.

Fru talman! Johan Lönnroth agerar gentemot kd och påpekar att det finns en spretighet, och den är naturligtvis anmärkningsvärd. Det är mycket tydligt två riktningar som kd här anger, dvs. att driva sänkt medlemsavgift samtidigt som man med ganska kraftfulla ord kritiserar regeringen för nedskärningslinjen på jordbruksområdet. De är inte förenliga om man skall vara trovärdig i det politiska perspektivet. I dag tillförde Holger Gustafsson ordet långsiktighet. Nu får jag ju inte möjlighet till svar på vad den långsiktigheten i detta sammanhang innebär.
Fru talman! Till Holger Gustafsson: Demokrati är oerhört viktigt för Miljöpartiet. Det verkar vi för på alla nivåer där vi har möjlighet att göra det. Det innebär att även om vi inte får majoritet för våra åsikter, lämnar vi inte vår ideologi. Det är därför som vi fortfarande hävdar att det kan vara en fördel att stå utanför EU.

Fru talman! Det fortsatta EU-arbetet handlar om att bereda vägen och marken för de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa för att de skall kunna bli fullvärdiga medlemmar i EU, som de så gärna vill. Denna historiska uppgift får inte förspillas på grund av dålig budgetdisciplin inom EU.

Fru talman! Dagens betänkande om IT gäller tre skrivelser från regeringens sida och ett sjuttiotal motioner. Den första skrivelsen gäller lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000, den andra informationssamhället inför 2000-talet och den tredje handlar om elektronisk handel. Fru talman! Jag noterar av dagens talarlista att näringsminister Björn Rosengren avser att delta i debatten. Jag förstår att näringsministern ser det som nödvändigt eftersom regeringens skrivelser är tomma på konkreta åtgärder. Jag tycker dock att det är lite märkligt att näringsministern efter vår utskottsdebatt kommer upp i denna debatt med ett 15 minuters anförande, när vi själva bara har möjlighet till två minuters repliker på hans anförande. Jag tycker att IT-frågorna är av så utomordentligt stor betydelse för Sverige att de motiverar en mycket bred debatt och att näringsministern därför borde ha inlett debatten. Låt mig först beröra frågan om IT-omställningen inför sekelskiftet, vars problem är orsakade av att årtalen i våra datorer är inprogrammerade med två siffror i stället för fyra. Det innebär att datorn inte vet vilket sekel eller millennium vi övergår till. Som bekant har Moderata samlingspartiet och inte minst Carl Bildt på ett mycket tidigt stadium aktualiserat problemet. Kravet har varit att regeringen borde tillsätta en IT-general som skulle haft det totala ansvaret för att staten, landstingen, kommunerna och näringslivet i god tid skulle förmås att gå igenom sina datorstyrda system, så att systemen i en eller annan form inte kollapsar vid övergången från 1999 till Gång på gång, i flera år, har vi från vårt partis sida krävt gehör för våra krav, men regeringen har inte lyssnat. Statsministern har knappast, och lika lite hans regeringskolleger, uttalat ordet IT och mycket mindre sätt till att inte viktiga samhällsfunktioner rasar samman och drabbar enskilda. Statskontoret, som har fått regeringens uppdrag att driva på, har gjort vad man har kunnat. Men ansvaret och ledningen borde ha knutits till regeringen och ett IT-statsråd eller, som vi moderater kallar det, en IT En statlig myndighet har, som vi vet, inte rätt att lägga sig i vad en annan myndighet gör. I stället har det hela blivit lite av en polsk riksdag - ingen har haft det uttalade ansvaret och det uttalade ledarskapet. I dag, fru talman, ser vi resultatet - 289 dagar före årsskiftet. Hur ser det ut? Det är rent skrämmande. Det står i utskottets betänkande att regeringen inte med säkerhet kan uttala sig om risken för störningar i de för samhället viktigaste sektorerna - 289 dagar före årsskiftet. Det står i utskottets betänkande att vissa kommuner inte kommit tillräckligt långt i arbetet, vilket är oroväckande mot bakgrund av kommunernas viktiga uppgifter som distributörer av el, värme, vatten m.m. Betänk att årsskiftet sker mitt i vintern, och det är bara 289 dagar dit! Det står i utskottets skrivning att medvetenheten om problemen på många håll i samhället fortfarande är alltför låg och måste höjas - 289 dagar före årsskiftet. För några dagar sedan kunde Statskontorets grupp för 2000-omställningen meddela att en rad myndigheter redan nu vet att de inte blir färdiga med sina tester till den 1 juni. Försvarsmakten, Läkemedelsverket, CSN, Energimyndigheten och Riksskatteverket är några av dessa. Statskontoret bedömer att myndigheterna just nu befinner sig mittemellan att vara helt klara och total katastrof - 289 dagar före årsskiftet. Ericsson tar 2000-problemen på så stort allvar att ledningen avser att hålla vissa av sina produktionsenheter stängda runt det kommande årsskiftet, och Ericsson om några borde veta vad man talar om. Men vad skulle hända om viktiga samhällsfunktioner som sjukvård, tele, vatten, el etc. inte skulle fungera? Fru talman! Den 11 februari i år har en rad 2000 generaler i företag och myndigheter - Volvo, Vattenfall, Stockholms stad, Posten, Ericsson, Telia, Stockholms läns landsting och Föreningssparbanken bland några - skrivit till statsminister Göran Persson och vädjat till honom att personligen lyfta upp frågorna på samhällsagendan. De anser nämligen att insikten om graden av medvetenhet och förberedelseaktivitet på många håll i landet är betänkligt låg - och det är bara Varför gör statsministern ingenting? Varför gör regeringen ingenting? Det vi har framför oss är en tickande bomb. Varje dag som går av passivitet från regeringens sida är en förlorad dag. Vad finns det några månader för årsskiftet för garantier för att elen kommer att fungera, att vattenförsörjningen kommer att fungera, att sjukvårdens all avancerad teknik kommer att fungera, att telefonväxlar kommer att fungera och att vi får våra pensioner? När vi vet att det finns kommuner och landsting som just har börjat att testa sina datorprogram finns det, fru talman, all anledning att vara orolig. När vi diskuterade detta betänkande i utskottet kunde jag notera att en del ansåg att vi skulle dämpa kritiken och inte ge uttryck för oro. Vi skulle sitta stilla i båten. Men är kejsar Persson naken, så är han naken, och då måste det sägas. Hur påklädd näringsministern är får vi se om en stund. Inget parti och ingen partiledare har som Moderata samlingspartiet och dess partiledare varnat för millenieskiftets problem för våra datorsystem. Inget parti har som det Moderata samlingspartiet har så starkt krävt ett kraftfullt ledarskap, en IT-general för Sverige, som skulle kunna driva på för att klara omställningen inför sekelskiftet. En IT-general skulle kunna samla alla, inte minst det i samhället så väl integrerade näringslivet, för att göra allt för att årsskiftet inte skall inledas med obehagliga överraskningar. I dag när vi har 289 dagar kvar har vi inga som helst garantier för att ingenting skall hända. Närmare ett fiasko, fru talman, kan vi inte stå. Låt mig sedan gå över till de andra två skrivelserna om IT rent generellt och frågan om elektronisk handel. Regeringen kommer i skrivelserna med en rad politiska plattityder när den säger att Sverige skall befästa sin tätposition som IT-land, bl.a. genom att bygga ut digital infrastruktur för höghastighetsförbindelser. Det är viktigt, säger man, att förutsättningar skapas så att Sverige kan bli ledande i elektronisk handel. Men vilka förutsättningar tänker man på? Det är svårt att i skrivelserna notera några som helst konkreta förslag. Lika passiv och lika viljelös som regeringen är vad gäller datorproblemen vid sekelskiftet lika tomhänt står den inför en av de största utmatningarna inför framtiden, informationstekniken. I dag, fru talman, är Sverige en av världens mest avancerade telekomnationer. Den tekniska utvecklingen går så snabbt att det som för nio månader sedan togs fram i dag i stort sett är obsolet. Infokomindustrin, där telekommunikationer, elektroniska medier och informationsteknik går samman - eller konvergerar, som man säger i branschen - är en av världens mest dynamiska sektorer, om inte den allra mest dynamiska sektorn. Redan i dag sysselsätter infokomsektorn i Sverige flera än vad skogs-, stål och verkstadsindustri gör tillsammans. Regeringen är tagen på sängen. Den lyssnar mer på IT-analfabeter inom LO som bara har kvar de gamla industristrukturerna på näthinnan än på de unga. Det är den unga generationen som står för det nya, det som kommer att förändra vår värld lika mycket som industrialismen en gång gjorde. Det verkar som om den tror att de som ägnar sig åt detta är en rad 25-åringar som leker med dataspel. Vi moderater ser med bekymmer delar av våra svenska IT-företag och vår kompetens söka sig utomlands. Rubrikerna i våra tidningar gäller Volvo och Astra. Men det som händer i det tysta bland våra unga IT företagare kan vara minst lika allvarligt. I synnerhet som just dessa företag är framtidsföretagen. Bristen på riskkapital, den i Sverige i jämförelse med andra IT-nationer hårda beskattningen av personaloptioner, den höga inkomstskatten som gör det svårt att knyta till sig utländsk kompetens och dubbelbeskattningen är några av de faktorer som håller tillbaka IT-utvecklingen i Sverige. Många unga svenskar driver i dag sina företag i Frankrike och i Tyskland i stället för i Sverige. Den tätposition som regeringen antyder att den vill att Sverige skall inta håller i dag på att glida oss ur händerna. Vad går vi inte miste om i fråga om arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt genom att inte ge dem och det svenska näringslivet förutsättningar att driva sina företag på ett gentemot sina konkurrenter likvärdigt sätt? Vi måste ge våra IT-företag oberoende av vad de jobbar med - bredbandskapacitet, elektronisk handel, telekom, algoritmer, routrar eller IT-telefoni - bra konkurrensförhållanden och goda näringsbetingelser i Sverige. Då är vi övertygade om att Sverige kan försvara sin tätposition. Marknaden, de enskilda initiativen, kommer att ge oss de bredband som efterfrågas. Vi kan konstatera att den svenska befolkningen, oberoende av var människor bor, har tillgång till telefon och el som kan användas för avancerad dataöverföring. Kommuner, privata entreprenörer, elproducenter och eldistributörer kommer att verka för att bredband med betydligt högre överföringshastigheter kommer att erbjudas konsumenterna. Bredband är inte bara en optisk fiber. Det är också elledningar, telefonledningar och användning av radiofrekvenser och satelliter. Utvecklingen går snabbt. I en tidning häromdagen kunde man läsa att 4 1⁄2 megabyte trådlöst skall kunna erbjudas i Stockholm, Göteborg och Malmö. I vissa glesbygdsområden finns redan 10 megabyte. Utvecklingen går otroligt snabbt. Kunnandet inom partiet är stort. Efter mig kommer en rad andra moderater att med liv och lust delta i den här debatten.

Fru talman! Vi behandlar i dag tre regeringsskrivelser, Elektronisk handel, Informationssamhället inför år 2000 och Lägesrapport om IT-omställningen inför år 2000 samt ett antal motioner. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservationer nr 2 och 5 och i övrigt bifall till utskottets hemställan i betänkandet. IT-utvecklingen går rasande fort. Vem kunde t.ex. för några år sedan tro att Internet skulle få den roll det spelar i dag? IT-samhället ger nya möjligheter, men vi måste också vara på vår vakt mot avarter och ställa nya krav. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att IT kan användas för att minska klyftorna mellan rika och fattiga länder, mellan olika regioner och mellan fattiga och rika i samhället. Så är det inte i dag. Vissa grupper står utanför och tenderar att fortsätta med detta. De som kan vill lära sig mer. De som inte kan vill över huvud taget inte ta i en dator, ofta av rädsla för att de inte förstår. Alla måste få en möjlighet att på egna villkor lära sig behärska tekniken. Vi i Vänsterpartiet har ställt upp åtta punkter för rättvisa på IT-området. För det första kräver vi rättvisa för de delar av världen som i dag inte är delaktiga. Att surfa på nätet är en surfning mellan olika välståndsöar. Särskilt vill vi betona det ansvar Sverige har för att utveckla samarbetet med de forna östländerna. Vi föreslår en stor FN-konferens om dessa frågor - bl.a. tycker jag att vi behöver diskutera etik när det gäller IT - varför inte i För den andra kräver vi rättvisa för glesbygden i Sverige. Hur skall vi kunna tro att företagen vill etablera sig i glesbygden så länge som IT kommunikationerna inte fungerar? Vi vill ha ett nationellt bredbandsnät - observera att jag säger nationellt nät - över hela Sverige där olika operatörer kan hyra in sig. Till husknuten och yttersta glesbygden kan vi tänka oss andra modeller - satellit, el, kopparkablage, osv. - men tillgängligheten och priset skall vara samma i hela landet. Det bör vara en politisk uppgift att se till att tillgängligheten till näten inte förebehålls en informationsteknisk elit utan att alla kan använda tekniken till rimliga kostnader. Principen bör vara politiskt ansvar och samhällsägande för maximal tillgänglighet och stor frihet för den enskilde att använda tekniken. För det tredje kräver vi rättvisa för de lågutbildade. Det är ofta de som inte får del av IT-utvecklingen och även de som i första hand slås ut när arbetsplatser datoriseras. För det fjärde kräver vi rättvisa för de fattiga grupperna i Sverige. Det står i skrivelsen att priset inte är något hinder för att skaffa sig en dator. Det anser jag är en grov lögn. Många arbetslösa, ungdomar och äldre har helt enkelt inte råd att skaffa sig en dator i dag. För det femte kräver vi rättvisa för kvinnorna. IT är i stor utsträckning pojkars område, vilket innebär att flickor halkar efter. Med tillfredsställelse noterar vi att regeringen uppmärksammat denna fråga och hoppas att regeringens ambitioner gällande IT i skolan leder till konkret handling. För det sjätte kräver vi rättvisa för de äldre. När den elektroniska handeln nu kommer med stormsteg liksom banktjänster m.m. på Internet borde ju de äldre, som ofta har svårt att ta sig till sitt bankkontor eller till sin affär, gynnas. Vi vill då se en större satsning på utbildning av de äldre. För det sjunde kräver vi rättvisa för de funktionshindrade. Datortekniken har på ett dramatiskt sätt öppnat helt nya möjligheter för många grupper funktionshindrade att delta i samhällslivet. Allmänna arvsfonden bidrar med medel för att sprida information till dessa grupper, men faktum är att många funktionshindrade inte har den ekonomiska möjligheten att köpa en dator, och då faller dessa intentioner. Slutligen och för det åttonde kräver vi rättvisa för alla dyslektiker. De måste få ha en egen dator, både hemma och i skolan eller på arbetsplatsen, för att kompenseras för sina funktionshinder.
Fru talman! Jag skulle vilja göra en reflexion över det som Sture Arnesson har sagt. Han efterlyser väldigt mycket av politiska inslag och styrningar i denna verksamhet. Skulle vi ändå inte kunna vara lite överens om att det är tack vare marknaden, den dynamiska utvecklingen och ett privat näringsliv som hela denna teknik nu ställs till förfogande för funktionshindrade, för arbetslösa, för kvinnor och för många andra grupper? Jag är övertygad om att om man ser på prisutvecklingen på hela IT-området är det ett av de starkaste incitamenten som skapar möjligheter för alla att få tillgång till denna fantastiska verksamhet på IT-området som privat näringsliv har bidragit till.
Fru talman! Jag förnekar inte att marknaden är drivande och även böra vara drivande i dessa sammanhang. Det tycker jag är helt riktigt. Men samtidigt måste det vara samhällets uppgift att se till att dessa rättvisekrav uppnås, eftersom jag inte tror att marknaden - den erfarenheten har vi från andra håll - är speciellt intresserad av att se till att dessa grupper får det som de bör ha rätt till. Jag tror att om t.ex. människor i glesbygden skall få möjligheter i detta sammanhang måste vi samlas nationellt och erbjuda dem det.
Fru talman! I stort sett alla, med undantag av ett par hundra hushåll som inte har tillgång till elektricitet men som förmodligen har telefon, har i dag relativt goda höghastighetsmottagningsmöjligheter när det gäller den här nya tekniken. Och det är tack vare den marknad som vi har. Jag är därför helt övertygad om att ju mindre som den politiska sektorn ger sig in på att reglera detta, desto lättare är det för Sverige att inta och förhoppningsvis bibehålla den tätposition som vi har i dag. Vi har Stålverk 80 och många andra underbara exempel på politiska kraftgrepp som på något sätt har förstört väldigt mycket. Det vore en olycka om det hände igen. Låt oss låta marknaden fungera på ett bra sätt. Då ger vi också alla möjligheter att få tillgång till denna nya teknik.
Fru talman! Det var märkligt att dra in Stålverk 80 i denna debatt. Jag skall inte kommentera det. Men jag håller inte med Per-Richard Molén om att alla i glesbygden har tillgång till dessa system på samma villkor. ISDN är i dag oerhört dyrt på vissa ställen. Jag vet t.o.m. att en ledamot i kammaren, Hans Andersson, inte kan kommunicera via dator med riksdagens server. Jag tycker att det belyser problematiken.

Fru talman! Vi skall i dag behandla tre IT skrivelser från regeringen. Kristdemokraterna kan i mycket dela regeringens syn på IT-frågorna. Men om jag skulle sammanfatta den kritik som vi ändå har är det tre saker som vi saknar, nämligen bättre ledarskap, fiber åt folket och tuffare tag inför år 2000. Varför behövs ett särskilt IT-ledarskap? Jo, bl.a. därför att informationstekniken, eller IT, ger oss enorma möjligheter att få nya tjänster, nya arbeten, ökad kunskapsspridning och, rätt hanterad, en bättre demokrati. Men låt mig först stanna upp och ställa några kritiska frågor. Är det bara fördelar med IT? Alla kan väl inte jobba med datorer? Vad skall alla de andra, som inte kan eller vill utbilda sig inom detta område, göra? Och hur skall man kunna stoppa allt elände som väller fram på Internet? Man skulle kunna påstå att Sverige inte bara är tudelat när det gäller synen på IT utan t.o.m. tredelat. Vi har de som är på gränsen till fanatiska och gör datorer och informationsteknik i övrigt till ett självändamål, som helt okritiskt hyllar allt som kommer fram på dataskärmen och som tror att alla företagsidéer kan lyckas bara man har tillräckligt många datorer och system till förfogande. Sedan har vi de som ser datorn och Internet som hotet om världens undergång. På Internet kan pedofiler sprida sin avskyvärda hantering. Recept för att tillverka bomber kan fritt hämtas med känt resultat. Denna mörka sida som ofta slår emot oss i form av svarta rubriker skrämmer många människor i dag. Och då tänker man inte på att IT i sig självt är neutralt. All teknik kan ju användas både till gott och till ont. En brevkonversation som jag nyligen har haft har fått mig att tänka efter och försöka förstå de människor som känner sig skrämda av just IT. Den tredje kategorin människor torde vara de som inser att det finns två sidor av myntet - en mörk och en ljus sida - och som väljer att satsa på den nya teknikens möjligheter och samtidigt bekämpa det destruktiva. Jag vill själv gärna tillhöra den sistnämnda kategorin. Just av dessa skäl är det viktigt med ett bra ledarskap på IT-området. Det behövs goda föredömen som pekar på möjligheterna samtidigt som de är beredda att bekämpa det kriminella och det destruktiva. De båda regeringarna som suttit sedan 1994 har i detta sammanhang varit alldeles för passiva. Jag vet att det har anslagits pengar till skolprojekt, jag känner till att utredningar har startats, och jag vet att näringsministern har träffat Bill Gates i Malmö. Men det räcker inte om det skall skapas tillväxt här i Sverige och inte enbart i Silicon Valley. Bill Gates var 20 år när han startade Microsoft 1975. 1998 redovisade bolaget Hur många Bill Gates har vi i Sverige, och hur många av dem tar sina idéer med sig utomlands? I Finland har man ett framtidsutskott i parlamentet som aktivt arbetar med framtidsfrågor, bl.a. på IT området. Vad betyder detta för tillväxtklimatet? Det tål att fundera på. Jag efterlyser en offensiv regering, som på rätt sätt lyfter fram IT-frågorna i olika sammanhang - för bättre tillväxt och för ökad kunskapsspridning, inte bara för ungdomar utan även för de äldre - samt för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Bara detta att bankomaterna inte fullt ut är tillgängliga för funktionshindrade är talande för hur sakta utvecklingen går. Nu installeras visserligen talsyntes för synskadade i vissa bankomater, men sitter man i rullstol når man oftast inte ens upp till tangentbordet. "Tänkte inte på det ." Vad gäller skrivelsen om elektronisk handel har utskottet i stort tillmötesgått kristdemokraternas motionsyrkanden, och vi står därför bakom utskottets skrivning. Frågan om den digitala infrastrukturen är mycket viktig. Vem skall betala höghastighetskommunikationen? Vem skall ordna med "fiber åt folket"? Alla skall kunna utnyttja möjligheterna med IT - småföretagaren i en liten landsbygdskommun likaväl som storföretaget i storstaden; distansarbetaren på ön i skärgården likaväl som tonåringen på gymnasiet i stan. Kristdemokraterna anser att staten har ett huvudansvar för infrastrukturen. Det innebär inte att staten skall betala varje meter optisk fiberkabel som grävs ned. Det mesta tror vi kan göras på rent kommersiell basis. Men där inte marknaden räcker till måste staten ta ett särskilt ansvar. I väntan på att alla hushåll och företag i Sverige får höghastighetsförbindelser borde man försöka få ISDN-priserna att hamna på en rimlig nivå. Vi pekar på det orimliga i att man får betala ca 2 000 kr i Stockholmsområdet medan man på landsbygden kan få betala 40 000 kr, i extremfallet upp till 60 000 kr för en ISDN-anslutning. Vi vill att regeringen engagerar sig i frågan. Fru talman! Här yrkar jag bifall till reservation 7. Slutligen: Vad händer på nyårsafton? Regeringens skrivelse om 2000-problematiken ger en bra översikt över hur det ser ut i samhället med datoromställningen. Men tyvärr tickar klockan snabbt, och medan vi talar här närmar vi oss årsskiftet. Vi vill inte sälla oss till domedagsprofeterna och tro att allting skall stanna den 1 januari, men vi har i vår motion pekat på ett antal brister och faror. Nu har utskottet behandlat vår motion så bra att vi slipper reservera oss. Problemet är att innan bläcket har torkat i betänkandet framkommer nya uppgifter om osäkerheten hos olika aktörer. Få vattenverk är 2000-säkra, påstår problem i bilarnas datorer. Dagligen kan man se nya uppgifter om osäkerheten. Här gäller det för regeringen att driva på. Självklart har företag, organisationer m.fl. ett eget ansvar, men till syvende och sist är det stat och kommuner som måste se till att samhället fungerar normalt den 1 januari år 2000. Vi vill se tuffare tag från regeringen. Klockan tickar.

Fru talman! Mot bakgrund av den stundom euforiska diskussionen om vad den snabba utvecklingen av informationstekniken kan innebära vill jag i dagens debatt lyfta fram några grundläggande utgångspunkter samt Centerpartiets vision av hur informationssamhället bör utvecklas och byggas ut. För oss i Centerpartiet är det en första och självklar utgångspunkt att tekniken skall stå i människans tjänst. Nya och bättre tekniska lösningar och snabbare kommunikationer skall bidra till att förbättra människors vardag. Tekniken skall vidare användas för att överbrygga klyftor, inte skapa nya klyftor. Tekniken skall också nyttjas i arbetet för att forma ett ekologiskt anpassat, långsiktigt hållbart samhälle. Men tekniken skall också stå i företagsamhetens tjänst. Den skall bidra till att göra det enklare och effektivare att driva företag, oavsett om det är ett litet enmansföretag eller en större verksamhet. Informationstekniken skall alltså enligt vår mening inte bara komma ett fåtal till del. Det är utomordentligt centralt för oss att alla, oavsett kön, ålder, social och ekonomisk bakgrund eller var man bor i landet, skall få tillgång till snabba och säkra förbindelser och få det på likvärdiga villkor. Det är i detta sammanhang som vi brukar tala om en digital allemansrätt. I dagens betänkande talar också utskottets majoritet om fortsatta insatser för att bygga ut en digital infrastruktur för höghastighetsförbindelser och att hushåll och företag i hela Sverige bör ges goda förutsättningar att utnyttja den tekniken. Men utskottsmajoriteten vågar inte, eller vill inte, se de stora möjligheter och det utvecklingssprång det skulle innebära att bygga ut IT-samhället med tydligt sikte på den vision om en digital allemansrätt som vi i Centerpartiet vill förverkliga. Socialdemokraterna, som i dag sitter i regeringsställning med stöd av Vänstern och Miljöpartiet, väntar på utredningar och regeringsinitiativ. Till dess förlitar man sig på de stressade koppartrådarna och de gamla koaxialkablarna. 2000-talet sträcker man sig som längst när man välmenande skriver: "Målet är att alla skall ha lika möjligheter att använda informationstekniken som ett medel för ökad kunskap, demokrati och rättvisa." Det låter väldigt bra, men vilka konkreta initiativ är socialdemokraterna beredda att ta för att förverkliga detta mål? Är näringsministern, som ju är i kammaren i dag, beredd att här och nu ta några initiativ och redovisa en planering och en strategi? Jag ser gärna att flera partier blir mera offensiva i denna centrala framtidsfråga. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet har i utskottet gett besked om att inte heller de så här långt varit beredda att förorda en målmedveten offensiv satsning på fiber till hemmen och till företagen. De hoppas mera på att marknaden skall lösa problemet. Att avvakta eller hoppas på att marknaden ordnar saken går kanske för sig i de större städerna, men det bidrar knappast till lika möjligheter för alla i hela landet - den digitala allemansrätt som Centerpartiet föreslagit. Det är lite typiskt att Per-Richard Molén här säger att man ju har relativt goda förbindelser även ute på landsbygden. Så långt sträcker sig moderaternas ambitioner. Vi har betydligt mera långtgående ambitioner än så. Samhället har historiskt tagit ett ansvar för landets infrastruktur. Det har gällt utbyggnaden av vägar och järnvägar, elnät och teleförbindelser. I dagens samhälle är det om möjligt ännu viktigare att det tas ett samhällsansvar för den infrastruktur som kan lägga grunden för tillväxt och utveckling i 2000-talets kunskapssamhälle. Centerpartiet har, mot bakgrund av den optiska fiberns överlägsna kapacitet, föreslagit att staten initierar en utbyggnad av ett finmaskigt fibernät till hemmen och till företagen. Den långsiktighet som ett sådant beslut kräver innebär enligt vår mening att kommersiella aktörer inte kommer att vara villiga att ta på sig det fulla ansvaret för detta. En gemensam utbyggnad garanterar också den fria konkurrensen och tillgången till informationstekniken i hela landet. Därmed motverkas den regionala obalans som vi ser så tydligt i dag. Ett avgörande viktigt argument för optofiber till hemmen är den helt överlägsna bandbredden/kapaciteten. Ett optofibernät skulle få en kapacitet som kommer att täcka alla förutsägbara behov för framtiden. För alla andra tekniker finns en tydlig kapacitetsgräns, som kommer att kräva nya dyrbara investeringar så snart taket har nåtts. Detta innebär att en utbyggnad av fiber är en framtidssatsning som med åren kommer att visa sig vara en mycket klok och framsynt investering. Jag vill i detta sammanhang yrka bifall till reservation nr 6, där Centerpartiets syn på dessa frågor har utvecklats. Fru talman! Låt mig i det här sammanhanget också kommentera innehållet i reservation nr 7, som är gemensam för Centerpartiet och Kristdemokraterna. Den handlar om prissättning och vikten av att alla människor och företag i vårt land har tillgång till tekniken på likvärdiga ekonomiska villkor. Det finns tyvärr skrämmande exempel på hur oerhört stora skillnader som finns i dag, när människor i avvaktan på ett nationellt nät av fiberoptiska förbindelser vill installera t.ex. ISDN eller motsvarande teknik. Prislappen varierar från under 2 000 kr i Stockholms innerstad till en kostnad på upp till 60 000 kr på landsbygden och i glesbygden. Det är enligt vår mening orimliga prisskillnader om man menar någonting med likvärdig tillgång. Vi anser att anslutningsavgiften bör vara densamma över hela landet för att man skall skapa likvärdiga villkor. Jag vill i det sammanhanget yrka bifall till reservation nr 7. Men för oss i Centerpartiet är alltså teknik typ ISDN något som används nu i avvaktan på ett heltäckande fiberoptiskt nät. En målmedveten satsning på fibernät har också det goda med sig att Sverige har möjlighet att befästa sin position som en av världens ledande IT-nationer. Det förstärker våra möjligheter att dela med oss av teknik och kompetens till andra länder i form av nya stora exportframgångar. Just denna vecka öppnar världens största IT mässa, cebit-mässan i Hannover. 81 svenska företag finns då på plats med Ericsson i spetsen för att demonstrera hur långt vi har kommit i teknikutvecklingen. Läs gärna mera om detta i den utmärkta tidningen Ny teknik. Fru talman! Låt mig understryka ytterligare två viktiga komponenter som vi i Centerpartiet vill betona för att informationssamhället skall utvecklas på ett positivt sätt. En digital allemansrätt handlar i grunden om alla människors lika möjligheter och rätt att ha tillgång till informationsteknikens verktyg, oavsett social bakgrund, kön eller andra faktorer som traditionellt verkat diskriminerande. Avgörande för detta är att tekniken är spridd över landet, men det finns också två andra viktiga faktorer som jag här kort vill beröra. Det gäller kunskapsfrågorna och människornas kunnande för att tillgodogöra sig tekniken. Det gäller också rättsordningen och att lagstiftningen måste vara anpassad till de nya förhållanden som informationssamhället för med sig. Tillsammans med den utbyggnad av fiber till hem och företag som vi förordar är det av central betydelse att förebygga de kunskapsklyftor som IT utvecklingen riskerar att föra med sig. Det framstår som en av de viktigaste sociala rättvisefrågorna att ge alla människor möjligheter till en bra utbildning som ger goda förutsättningar för yrkeslivet, ett livslångt lärande och aktivt deltagande i samhället. Vi från Centerpartiet vill se ett nationellt kunskapslyft inom IT. Det skall innebära att alla människor får möjlighet att lära sig att utnyttja verktygen och därmed de möjligheter som en utbyggd infrastruktur ger. Här har alla de traditionella studieförbunden en central roll, men också pensionärsorganisationer, invandrarorganisationer, idrottsrörelsen, handikapporganisationer - för att ta några exempel. Rättsordningen är den tredje faktor som jag här vill betona som grundläggande för människors tilltro till informationstekniken. Inom flera områden måste lagstiftningen ses över. Frågor om integritet och yttrandefrihet har blivit aktuella genom debatten om personuppgiftslagen . Och det framstår som uppenbart att en modern integritetslagstiftning måste ta hänsyn till att alla människor kommer att vara såväl konsumenter som potentiella producenter av information. Ett exempel är den elektroniska handel som berörs i de skrivelser som utgör underlag för dagens betänkande. Det behövs såväl svenska som internationella regler för att underlätta den elektroniska handeln. Det kan handla om digitala signaturer, betalningssystem eller kryptering. Konsumenternas ställning vid elektronisk handel måste ses över. Centerpartiet har flera gånger lyft fram frågor som berör elektronisk handel. Jag har i detta avsnitt valt att avstå från reservationer. Det innebär dock inte att jag är fullt nöjd med regeringens insatser på området. Det finns flera viktiga framtidsfrågor än att det i dag behövs större insatser. Fru talman! Jag ser att min talartid håller på att ta slut. Jag hinner därför inte kommentera mera kring t.ex. IT-omställning, utan jag får återkomma till det i en replik. Jag vill ytterligare en gång yrka bifall till reservationerna nr 6 och 7. Jag står självfallet bakom även andra reservationer, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till dem.
Fru talman! Centerpartiet har ju tagit patent på det trevliga uttrycket digital allemansrätt. Men jag tycker att det haltar lite grann. Ni jämför detta med IT området och vill att staten skall bygga ut kabelnätet i hela landet. Då är det ju staten som äger kablarna. I naturen är det många som äger olika fastigheter. Där har allemansrätten en annan betydelse, men låt vara. Jag skulle gärna vilja veta vad det är som skiljer våra partier åt i den här frågan. Sven Bergström säger att vi andra partier inte vill driva på, vilket jag tycker är fel. Om jag förstår det rätt vill Centerpartiet att staten skall gräva ned och betala de optiska fiberkablarna med skattemedel. Jag vill gärna att Sven Bergström utvecklar detta.
Fru talman! Jag tackar för Johnny Gyllings komplimang, att vi har tagit patent på uttrycket digital allemansrätt. Det är vi stolta för och vill gärna utveckla det ytterligare. Johnny Gylling frågade vad det är som skiljer Centern från andra partier. Det finns självfallet olika nyanser hos olika partier, men det som vi så starkt betonar är att det är ett samhälleligt ansvar att se till att det nya IT-samhället når ut till samtliga människor och till samtliga företag - stora som små - över hela landet. Därvidlag finns det i dag inte någon kommersiell drivkraft för att bygga det finmaskiga nätet. De stora strukturerna, de digitala motorvägarna, byggs naturligtvis. I Stockholms innerstad, i Linköping, i Umeå och i andra städer är det inga som helst bekymmer, och knutpunkterna finns. Men beträffande de elektroniska grusvägarna, det finmaskiga nätet, är det ett samhällsansvar att se till att detta kommer ut till alla och envar. Som vi ser det är poängen att detta är en långsiktigt klok och riktig investering. Vi slipper bygga på stressade koppartrådar och koaxialkablar, utan vi bygger framtidens teknik redan nu. Jag hoppas att Johnny Gylling och kristdemokraterna, liksom andra partier, efter hand ansluter sig till synsättet att detta är en klok och framsynt investering.
Fru talman! Jag tackar Sven Bergström för svaret. Men jag konstaterar att vi har lite olika uppfattningar här. Det som vi är överens om är vem som har huvudansvaret för att alla hushåll och företag så småningom skall få ta del av höghastighetsförbindelser. Det är en sak, men vem skall betala? Det finns många som gräver i marken, kommunerna, elbolagen och operatörer. Finns det inte andra sätt att få det finmaskiga nätet utbyggt än att använda skattepengar? Jag vill som ett exempel nämna Svenska kraftnät, som i sin bolagsordning saknar detta att man har som uppgift att lägga ned kabel. Svenska kraftnät skulle mycket väl kunna lägga ned fler kablar av bara farten, om regeringen hade ändrat bolagsordningen. Delar inte Sven Bergström den uppfattningen att man inte behöver använda skattepengar till allting sådant här?
Fru talman! För att börja i den sista änden är det självklart utmärkt om vi slipper använda skattepengar, om vi kan initiera detta på annat sätt, t.ex. genom att engagera olika enskilda aktörer. Svenska kraftnät är en aktör i sammanhanget. Men - och det är det som är poängen med vår digitala allemansrätt och vår rapport kring denna - om detta skall nå ut till alla människor och alla småföretag över hela landet finns det i dag ingen kommersiell drivkraft som garanterar att detta sker. Därför säger vi att samhället måste vara berett, inte i första hand att bygga, gräva och lägga kabel men att se till att det blir gjort - gärna i samarbete med olika andra aktörer. Ingen annan än staten kan ta ansvaret för att detta når ut till alla. Annars kan det bli ett selektivt nät och olika lösningar som kanske inte blir så bra. Det finns goda exempel i historien på att detta har varit klokt och framsynt när det gäller telenät, järnvägsförbindelser, vägar och andra system som ingår i infrastrukturen. Jag är övertygad om att det är nästa stora uppdrag för oss att se till att detta kan bli någonting som når ut till alla människor.
Fru talman! Det är glädjande att Centern på senare tid har ställt upp bakom tanken på någonting som man kallar för digital allemansrätt. Jag minns när Carl Bildt som statsminister 1994 satte Internet, och därmed hela den här tekniken, på den svenska kartan. Jag minns att han redan då argumenterade för behovet att ge hela landet tillgång till den här tekniken. Speciellt betonade han behovet av att skolor, grundskolor och gymnasier, skulle få tillgång till det här, att glesbygden skulle få tillgång till det här och att vården på olika sätt skulle få tillgång till den här verksamheten. Jag är inte, och där instämmer jag med herr Gylling, så övertygad om att vi hela tiden behöver vara fixerade vid fibernät. Vi ser hur tekniken hela tiden går väldigt snabbt fram när det gäller radiofrekvenser. Vi ser på satelliter. Vi ser hur man kan stressa upp elledningar. I grund och botten är det ju faktiskt ändå så som jag har sagt tidigare i den här debatten att i stort sett alla i Sverige har tillgång till el och telefon. Därmed har de möjligheter till uppkopplingar - i dag kanske med relativt långsamma modem upp till 56,6. Men redan nu finns, inte minst i Gävleborgs län dit vi i trafikutskottet gjorde en resa, alltså herr Bergströms eget län, privata initiativ som skapar möjligheter till en höghastighetsöverföring som ligger uppe på 10 megabyte. Låt oss alltså vara öppna och inte bara tänka oss att staten skall gå in. Det finns så många intressen; elbolag, kabelbolag och kommuner som tillsammans med andra skapar sådana här initiativ. Jag tror att det tillgodoser våra behov.
Fru talman! Det sista var väldigt avslöjande. Per Richard Molén säger att det tillgodoser våra behov på ett rimlig sätt. Och i ett tidigare inlägg sade han att det här ändå ger relativt goda förbindelser. Alla som har inblick i den här branschen, Per-Richard Molén, talar om att det är en oerhört snabb utveckling. 10 megabit i dag kommer om några år att vara 100 megabit i behov hos det enskilda hushållet och hos den lille företagaren. Alla oberoende aktörer i branschen är ense om att det då inte räcker med vare sig radio, snabba modem eller något sådant. Då är fibern, optofibern, det som har de långsiktiga förutsättningarna att bli bärkraftigt. Alla är övertygade om att det kommer att vara framtidens melodi. Jag vill gärna ge moderaterna, och Per-Richard Molén och Carl Bildt, en eloge. Ni var nog tidigt ute. Dock tycker jag inte att det är rimligt att ni får monopol på det här området. Nu tycks ni ha fastnat i att det räcker med relativt goda förbindelser för en stor del av svenska folket. Vi har högre ambitioner än så. Vi tycker att här har vi nu svensk teknik som kan byggas ut, och som det är klokt och långsiktigt rätt att bygga ut. Då skall vi inte tveka. Då skall vi våga ha tydliga visioner om hur vi skall gå till väga. Vi i Centerpartiet säger att det här systemet, en digital allemansrätt byggd på optofiber till alla hushåll och alla företag i landet, är framtidens melodi. Jag hoppas att också moderaterna efterhand ansluter sig till det synsättet.
Fru talman! Är det någonting vi moderater är emot så är det monopol. Om det på något sätt kan förändra situationen att Centern kommer in i det hela så får vi väldigt mycket av den mångfald som vi moderater talar så mycket om. Jag tror, fru talman, att jag och Sven Bergström kanske har lite lätt att underskatta den snabba tekniska utvecklingen. Vi bollar i dag gärna med megabyte - om det är 5 eller 10 eller 100. Jag är övertygad om att utvecklingen kommer att ge oss möjligheter till en sådan kapacitet att vi kan konvergera digital TV och digital radio med telefoni och mycket av den information som snurrar runt på Internet. I princip är vi alltså överens. Det är i alla fall rätt skönt att få en kommentar om att det inte ens hos Centern i första hand är staten som skall stå för det hela. Det är ju trots allt den marknad som finns som vi måste luta oss emot.
Fru talman! Det är självklart inget självändamål att staten skall pumpa in en massa miljarder i det här. Men vad vi i Centerpartiet betonar så starkt är att det är ett samhällsansvar att se till att det blir gjort. Det är därför vi vill ha en utredning nu med tydlig inriktning på den här digitala allemansrätten som skall nå ut till alla. Jag hoppas och tror att det kommer att bli ett väldigt givande samspel mellan enskilda aktörer, olika företag och samhället när det här sätts i gång. Per-Richard Molén sade att vi underskattar utvecklingen. Ja just det, många underskattar utvecklingen. Det är just därför vi säger: Stanna nu inte vid stressade koppartrådar, XDSL, ADSL, snabba modem och allt vad det heter. Låt oss satsa målmedvetet och konsekvent på det vi vet kommer att hålla 10, 20, Dessutom ligger svensk teknik långt framme på det här området. Vi har svenska företag som jobbar med detta. Det kan ge oerhört stora synergieffekter. Det kommer att ge exportframgångar. Så jag hoppas att näringsministern när han så småningom kommer upp i kammaren i dag kan ge en ordentlig signal om att den här vägen skall vi gå och den här strategin skall vi lägga fast för att utveckla oss på det här området.

Fru talman! Internet har fått snabbare genomslag än någon annan teknik. På fem år har Internetanvändandet i Sverige ökat från nästan noll till att i dag hälften av befolkningen över tolv år surfar varje månad. En sådan genomgripande ny teknik där information samtidigt finns tillgänglig för alla kan inte undgå att påverka vår världsbild. "På ett dunkelt sätt som i en spegel" hette det i den gamla bibelöversättningen. I dag måste vi välja andra metaforer. Ingen förstår att speglar då bestod av putsade mässingsplattor som gav en oklar spegelbild. På samma sätt kommer många av dagens uttryck och bilder att bli obegripliga för dem som växer upp i informationssamhället. Vilka förändringarna blir vet vi inte. Alexander Graham Bell och Lars Magnus Ericsson utvecklade telefonen. Men de kunde inte föreställa sig telefonsvarare, 020-nummer, Sagolinjen, faxar eller mobiltelefoner. Lika lite vet vi vart Internet tar vägen. Den liberala slutsatsen måste vara att politiker skall och kan göra mycket lite för att påverka informationsteknikens utveckling. Politiker skall inte hindra utvecklingen utan sträva efter att skapa förutsättningarna för att tekniken kommer så många människor som möjligt till godo. Redan nu kan vi se hur IT förändrar samhällen och människors sätt att arbeta. Kunskapssökande blir mindre hierarkiskt och kombinationerna blir fler när det i texten ligger hyperlänkar som gör att den som läser snabbt kommer vidare, får förklaringar eller kan låta sina associationer blomma ut. Sannolikt får IT-samhället större politiska effekter än vi hittills insett, inte minst i de politiska partierna. Informationstekniken innebär att avstånden mellan människor minskar både geografiskt och socialt. Ökade möjligheter till snabb och effektiv kommunikation och informationsutbyte mellan människor är bra för oss alla. Låt mig ta några exempel: Informationstekniken ger människor möjligheten att själva söka information och delta i den demokratiska beslutsprocessen i dialog med andra. Informationstekniken vidgar yttrandefriheten genom att man själv kan söka information. Man kan delta i den demokratiska beslutsprocessen i dialog med andra. Informationstekniken vidgar yttrandefriheten genom att det blir lättare för vem som helst att publicera sig och nå fram med budskap. Många ekonomiska hinder för publicering försvinner. Informationstekniken kan bl.a. effektivisera sjukvården, förbättra miljön samt underlätta för funktionshindrade att få information och utföra tjänster. Informationstekniken tillåter människor att bo på ställen av andra skäl än att arbete finns där eftersom mycket arbete kommer att kunna utföras på distans. IT gör det möjligt att behålla en levande landsbygd. Informationstekniken både bygger broar och raserar barriärer mellan stater och människor. Det är lättare för svenskar att hålla kontakt när de bor utomlands. Det är lättare för invandrare i Sverige att behålla sina rötter. Informationstekniken ger medborgare nya möjligheter att bevaka sina intressen gentemot myndigheter och att göra sina stämmor hörda på ett snabbt och effektivt sätt. Det underlättar de demokratiska vinster som finns att hämta i protokoll, diarier och annat på nätet. Om nuvarande lagstiftning lägger hinder i vägen för att alla offentliga handlingar läggs ut på nätet, skall lagen ändras. I stort anser Folkpartiet att det liggande betänkandet innehåller bra tankar inför informationssamhället år 2000. Därför har vi endast deltagit i en reservation, nämligen reservation nr 4. Jag yrkar därför bifall till denna. Fru talman! Vi reservanter anser att staten bör ha som huvuduppgift att garantera informationsteknikens infrastruktur och se till att möjligheter till snabb kommunikation finns i hela landet. Det innebär att bredbandsuppkoppling skall vara möjlig för företag och hushåll i hela Sverige till en rimlig kostnad.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 11. Miljöpartiet de gröna har tidigare krävt en samlad redogörelse till riksdagen för hur 2000-problemet hanteras. Vi hälsar nu med tillfredsställelse att riksdagen har fått en sådan redogörelse. Regeringen lämnar i skrivelsen en bild av det aktuella läget i regeringen och de statliga myndigheterna beträffande arbetet med IT-omställningen inför år 2000. När det gäller det statliga sektorsansvaret och kommunernas omställningsarbete reser skrivelsen tyvärr fler frågor än den ger nöjaktiga svar. Ett krav från Miljöpartiet på den redovisning som nu givits var att den skulle innehålla vilka kostnader för IT-omställningen som kan beräknas samt hur dessa skall budgeteras. Det finns mycket knapphändiga kostnadsberäkningar i regeringens skrivelse. De totala kostnaderna för omställningsarbetet uppskattas till 1,1 miljarder kronor, men då hade nästan hälften av de 180 myndigheterna inte gjort några kostnadsuppskattningar. En lång rad brister och osäkerheter i lägesbedömningen räknas upp i skrivelsen. Man konstaterar att det fortfarande finns en betydande osäkerhet om vilka kostnader som omställningen kommer att innebära för de statliga myndigheterna. Regeringen förutsätter att myndigheternas omställningsarbete skall klaras inom befintliga ramar. Detta skrivs i slutet av år 1998 då cirka ett år kvarstår och statsbudgeten för 1999 är lagd. Även med Statskontorets uppskattningar från januari 1999 på 1,3 miljarder kvarstår kritiken. Det mycket osäkra läget beträffande kostnaderna för IT-omställningen är uppenbart oacceptabelt i en fråga som handlar om miljardbelopp. Miljöpartiet kräver att regeringen snarast återkommer till riksdagen med en redovisning av IT omställningens beräknade kostnader inom det statliga området och vilka konsekvenser detta har för statsbudgeten. Regeringen redovisar uppenbara problem med styrningen av IT-omställningen inför år 2000. Man har upprepade gånger uppmärksammat och ställt krav på sina underlydande myndigheter att ta tag i problemen och redovisa analyser och resultat. Gensvaret från de statliga myndigheterna har varit anmärkningsvärt svagt. Det finns ingen analys i skrivelsen av varför regeringen inte förmår styra sina egna myndigheter i denna fråga. Regeringen meddelar att man under 1999 skall ställa krav på myndigheterna att alla verksamhetsinriktade system skall vara åtgärdade, testade och klara att tas i drift senast den 1 juni 1999. Med hänsyn dels till den uppenbart svaga ledningsförmåga regeringen hittills haft, dels till den stora eftersläpning som finns i omställningsarbetet i de statliga myndigheterna, ställer Miljöpartiet frågan om regeringen verkligen lyckas uppnå driftklara 2000-säkrade system inom ett halvår, som man föresatt sig. Följdfrågan blir vad regeringen har för beredskap om man skulle stöta på ytterligare bakslag i arbetet. Vilka kraftåtgärder finns förberedda om det vid halvårsskiftet fortfarande finns samhällsfarliga IT-system i de statliga myndigheterna? Om detta finns inget att läsa i regeringens redovisning. När man sedan vidgar frågeställningen till att inte bara gälla de statliga myndigheternas egna system, utan också tar in kommunernas IT-omställningsarbete samt myndigheternas sektorsansvar för fungerande samhällsviktiga funktioner såsom hälso och sjukvård, energi och vattenförsörjning, transporter osv., blir det redovisade läget ännu mer oroande. Regeringen konstaterar att med det underlag som finns i dag kan regeringen inte med säkerhet uttala sig om risken för störningar i de för samhället viktigaste sektorerna. Vidare bedömer regeringen att det är oroväckande att vissa kommuner inte kommit tillräckligt långt i arbetet. Kommunerna står ju för mycket viktiga funktioner som distributörer av el, värme och vatten m.m. Miljöpartiet instämmer i bedömningen att utvecklingen är oroväckande inte bara vad gäller kommunerna, utan också vad gäller myndigheternas sektorsansvar för samhällsviktiga funktioner. Än mer oroväckande är enligt Miljöpartiets mening regeringens planerade åtgärder. Regeringen planerar åtgärder i form av informationsinsatser, uppföljningar och analyser för att åtgärda problemen under första halvåret 1999. Dessutom har regeringen uppenbarligen stor tilltro till att anpassningen skall främjas genom en lokal debatt som ger ett tryck från energiföretagens kunder t.ex. Även här måste vi ställa frågan: Vad har regeringen för beredskap om man skulle stöta på ytterligare bakslag i arbetet med att med information, uppmaningar och kundtrycksskapande debatt påverka kommuner och sektorsmyndigheter att ta sitt ansvar? Vilka kraftåtgärder finns förberedda om det under andra halvåret 1999 visar sig att omställningsarbetet för samhällsviktiga funktioner inte nått tillräckligt resultat? Miljöpartiet menar att en situation där otillräckliga omställningsåtgärder för samhällsviktiga funktioner identifierats men där staten förhåller sig passiv inte kan accepteras. Vi antar att regeringen delar denna uppfattning. Vi vill därför under våren 1999 ta del av en redovisning av hur regeringen avser att agera om IT-omställningen inför år 2000 under andra halvåret 1999 fortfarande uppvisar brister som gör att samhällsviktiga funktioner inte kan garanteras och därmed hotas vid årsskiftet 1999/2000.

Detta gäller givetvis alla kärnkraftsreaktorer i hela världen, men riksdagen kan bara ta ansvar för de svenska reaktorerna. Effekterna av en allvarlig incident eller ett reaktorhaveri på grund av funktionsfel i något datorpåverkat system som beror på omställningen till årtalet 2000 måste vägas mot kostnaderna för att kärnkraftverken stoppas under timmarna kring årsskiftet 1999/2000. Effektbehovet under ca 36 timmar från nyårsafton kl. 12.00 till nyårsdagen kl. 24.00 torde vara lägre än under normala vinterdygn. Många kraftkrävande industrier bör kunna stoppas för planerat underhåll under den aktuella tiden. Detta förefaller rimligt, eftersom planerat underhåll normalt kräver längre stopptider än de 36 timmar som det här är fråga om. Vattenkraft kompletterad med normal krafttillförsel från kraftvärmeverk bör därför räcka till för att klara den nödvändiga energitillförseln under de aktuella 36 timmarna. Några kondenskraftverk och gasturbiner kan hållas driftklara i beredskap. Ett stort antal tänkbara incidenter både inom kärnkraftsindustrin och inom andra verksamheter har sin grund i mänsklig oförmåga att förutse vad en olycklig kombination av händelser kan få för effekter. Ytterligare ett antal tänkbara incidenter har sin grund i en oförmåga att reagera tillräckligt snabbt för att avbryta olycksbringande händelsekedjor som utlöses av oväntade händelser, respektive att i tid spåra felkällan och stoppa händelseutvecklingen eller länka den in i mindre olycksbringande banor. Vår bedömning är att riskerna för felfunktion i något drift eller säkerhetspåverkande datasystem är väsentligt större vid omslaget till årtalet 2000 än de är normalt. Därför bör de svenska kärnkraftsreaktorerna vara stoppade under timmarna kring årsskiftet

Fru talman! Det skulle vara intressant att veta lite mer om Miljöpartiets IT-politik. Jag kan bara hitta två motioner i sammanhanget. Den ena handlar om forskning på elektromagnetiska fält. Jag kan hålla med om att det är viktigt att veta mer om detta. Den andra motionen handlar om det som Mikael Johansson nu har talat om, nämligen om kostnaderna för år I övriga frågor har inte Miljöpartiet sagt någonting, inte i den här debatten i alla fall. Jag vill fråga: Hur ser ni på den nya tekniken? Ingår datorer i er politik? Ingår Internet? Skall vi ha bredband för alla? Ni har inte kommenterat regeringens syn och våra andra partiers syn på IT-samhället.
Fru talman! Kortfattat går vår politik ut på att IT skall vara tillgänglig för alla och begriplig för alla. Sedan vill jag gärna återkomma till hur vi ser på den framtida satsningen av statens medel när vi har de konkreta planerna framme på bordet. Kanske kan näringsministern ange en del av de idéer han har haft i samband med t.ex. utförsäljningen av Telia som ett led i att investera de pengar som frigörs i en infrastruktursatsning på IT-området.
Fru talman! Risken är stor att man tror att Miljöpartiets IT-politik enbart går ut just på forskningen och år 2000-omställningen. I så fall är ju halva politiken borta nästa år när vi har passerat årsskiftet. Nu säger Mikael Johansson att Miljöpartiet kommer tillbaka med idéer lite längre fram. Det är ju trevligt. Problemet är bara att utvecklingen går så rasande fort att det hade varit bra att presentera några idéer i dag. Men vi får väl vänta på dem.
Fru talman! I första hand är det en budget som vi lägger. Det gör vi ihop med Vänstern och Socialdemokraterna. Först i det läget är det aktuellt att presentera de konkreta planer och idéer vi skall förverkliga i framtiden.
Fru talman! Det är bara att läsa betänkandet så ser man hur tomhänt Miljöpartiet är när det gäller IT politik. Men det är inte det jag i första hand skall kommentera. Om det är några som verkligen har gått igenom omställningsproblemen så är det de svenska kärnkraftverken. Det är ett sätt att skrämma genom att börja föra fram detta. Det förstår jag eftersom Miljöpartiet inte vill något hellre än att stänga av de svenska kärnkraftverken. Det skulle vara intressant att se en avstängning vid millennieskiftet samtidigt som vi inte längre har särskilt mycket av gasturbiner och gaskraftverk kvar i det nya elsystemet. Det blir kallt. Har vi vatten i våra älvar? Vi har inte tillräckligt mycket kraftvärmeverk som skall kunna kompensera det hela, så jag tror att vi kan vara trygga när det gäller kärnkraftverken. De har också kommit med sina försäkringar på det här området.
Fru talman! Den myndighet som enligt skrivelsen har satts att kontrollera detta är SKI. Man har gjort dokumentgenomgångar. Man har ställt muntliga frågor till bolagen. Man avser under det halvår som nu är att ta del av den dokumentation som kärnkraftsbolagen har. Man har ingen annan roll. Man går helt och hållet på att det som kärnskraftbolagen lämnar som uppgifter stämmer. Vi vill se en oberoende part som testar om kärnkraftverken är år 2000-säkrade. Vi kan inte leka med denna verksamhet med de enorma konsekvenser det kan få vid en olycka.
Fru talman! Det är ganska starkt att höra att man behöver ett oberoende organ när staten har tillsatt SKI för att utföra en ständig, kontinuerlig, löpande granskning av verksamheten. Arbetet för en omställning har pågått under ett antal år redan, och därför kan vi vara övertygade. Jag tycker att det är att verkligen föra fram en mycket allvarlig kritik mot SKI som man inte är förtjänt av.
Fru talman! Jag kan bara försöka citera ur den skrivelse som finns: "SKI:s bedömning är för närvarande, baserad på inlämnade rapporter och de muntliga föredragningar som skett, att kraftbolagen hanterar år 2000 problemet på ett sådant sätt att SKI inte skall behöva ställa ytterligare krav på redovisning eller vidtagande av åtgärder." Därför tycker jag att det är allvarligt. Därför kräver vi en oberoende part som gör även tester och inte enbart går på det som kraftbolagen gör. Naturligtvis skall vi inte råka ut för någonting som Tage Danielsson redan på sin tid framförde i sin monolog om osannolikheten i det som hände i Harrisburg. Vi vågar inte det. Jag tycker inte att någon annan heller skall våga sig på det konststycket.

Fru talman! Samhällsomdanande kraft - ja, vi har sagt det tidigare, men det tål att sägas igen. IT är inte bara ett verktyg, IT förändrar hela vårt samhälle i grunden. Det förändrar vårt sätt att leva, bo, arbeta och kommunicera. Förändringen är så stor och genomgripande att vi i dag inte kan se vidden av den. Sverige som IT-nation eller digitalt samhälle är i fronten och skall så förbli. Vi har sedan 1996, då riksdagen behandlade målen om de prioriterade uppgifterna för den nationella IT-strategin, både vässat lagstiftningen och flyttat fram positionerna inom så gott som samtliga samhällsområden när det gäller IT. Informationstekniken har så stor betydelse att den påverkar vår produktionsförmåga, våra levnadsmönster och förutsättningarna att utveckla vår demokrati.

Omställningsarbetet måste ske målmedvetet och kraftfullt i alla samhällssektorer, dvs. myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer. Men vi börjar med den nationella IT-strategin som skall stimulera användningen av informationsteknik på ett sätt som befrämjar kreativitet, tillväxt och sysselsättning. Vi skall vara pådrivare och underlätta utvecklingen genom att anpassa regelverket till de nya förutsättningarna. Vi skall också på olika sätt försöka hindra och förhindra att IT-utvecklingen skapar nya klyftor i samhället, tvärtom. I den nationella IT-strategin som vi föreslår skall ligga fast finns tre områden som skall prioriteras i syfte att främja utvecklingen av informations och kunskapssamhället. Det är rättsordningen, utbildningen och samhällets informationsförsörjning. Under senare år har skillnaderna mellan olika former av tele-, data och massmediekommunikation minskat. Denna utveckling har påverkat de olika branscherna inom medie och kommunikationsområdet. Marknaderna för de olika tjänsterna flyter samman. Vi kan bara ta statens egna bolag och företag som exempel. Telias marknadsplats på Internet, Passagen, och Postens motsvarighet, Torget, är framgångsrika. Telias och Postens satsningar på marknadsplatser på Internet har bidragit till att påskynda Internetanvändandet i Sverige. Det är viktigt att även våra samhällsägda företag och myndigheter inte stannar i utvecklingen. Även de måste ges möjligheter att möta framtiden på ett bra sätt. Den svenska telemarknaden har under senare år genomgått stora förändringar som påverkar statens roll och ansvar. Avregleringen av telemarknaden har i Sverige liksom i många andra europeiska länder medfört en helt ny lagstiftning. Det har blivit konkurrens på nätet vilket har lett till lägre kostnader. Post och telestyrelsen har ansvar för att följa upp och redovisa marknadsutvecklingen och regionala konsekvenser på marknaden. Det finns klara samband mellan IT och miljö. Med möjlighet till distansarbete och distansutbildning kan mycket resande sparas in. Många transporter borde kunna samordnas och dirigeras effektivare med hjälp av datakommunikation och datorstödd trafikledning. Men informationstekniken minskar inte automatiskt belastningen på miljön. Det finns all anledning att följa utvecklingen mycket noga, t.ex. transporter för Internetförsålda varor. Om informationstekniken skall utnyttjas för att öka medborgarnas livskvalitet, måste vi följa utvecklingen och se till att det går mot ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Så till utgångspunkterna för en digital infrastruktur. Informationstekniken har mycket stor betydelse i arbetet med att stärka Sveriges konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Den digitala infrastrukturen skall vara tillgänglig också för olika grupper i samhället, såsom unga, gamla, män, kvinnor, välutbildade och lågutbildade, människor i hela landet, pensionärer, invandrare och funktionshindrade. Genom en väl utnyttjad informationsteknik kan hela vårt land utvecklas. Men det blir inte så med automatik. Marknaden klarar det inte helt själv. Vi måste ha en politisk vilja och kompetens att styra informationssamhället med en tydlig viljeinriktning. Vi behöver en kapacitetsstarkare infrastruktur, bl.a. tack vare den snabba teknikutvecklingen och Internetanvändningen. En nationell utbyggnad av digital infrastruktur för höghastighetsförbindelser är nödvändig, och det behövs en samordning. Utvecklingen av ny teknik i dag är mest marknadsledd. Detta medför att investeringarna i första hand görs inom företagssektorn och att satsningarna sker inom tätbefolkat område - eller med aktörernas språk: där det finns en kritisk massa. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att undersöka tillgången till avancerad informations och kommunikationsteknisk infrastruktur ur ett regionalt och socialt perspektiv. Utredningen skall kartlägga den befintliga infrastrukturen och föreslå åtgärder. Uppdraget skall redovisas senast den 11 juni 1999. Vi får avvakta till dess utredningen har lagt fram sitt förslag. Men det råder inget tvivel om att vi vill ha en snabb, högkvalitativ digital kommunikation i hela landet. Den tekniska utvecklingen driver ständigt fram nya och bättre produkter. Flera aktörer på marknaden sätter press på priserna och tvingar fram nytänkande. Det är därför fel att i lagstiftningen binda sig vid en viss teknik, t.ex. ISDN. ISDN är inte, som bekant, allena saliggörande. Det är tjänsten som sådan och inte tekniken som skall regleras. En samhällsstyrning av tekniken kan medföra felbedömningar och stora felinvesteringar. Det är viktigt att prisutvecklingen på telefonitjänster följs ur ett konsumentperspektiv - som vi beslöt i samband med de telepolitiska målen 1997. Fru talman! Vi har ett nationellt program för IT i skolan. Det omfattar förskoleklasser, grundskolan, särskolan, sameskolan och gymnasieskolan. Det finns en delegation för en särskild satsning på IT i skolan. Det är bra och nödvändigt. Men alla människor skall kunna dra nytta av IT:s möjligheter. En kompetensutveckling för hela befolkningen behövs så att inte nya klyftor uppstår. Äldre människor och vissa funktionshindrade kan om vi inte är uppmärksamma ha svårt att utnyttja den nya tekniken. Även kvinnors möjligheter bör särskilt beaktas i mån av att de utnyttjar IT tekniken alltmer och även driver företag den vägen. Konsumenterna kan stärka sin ställning på marknaden. Det blir lättare att få tillgång till viktig information och tillgång till ett större utbud av varor och tjänster, vilket på sikt kan främja konkurrensen och ge lägre priser. Informationstekniken kan även medföra förbättrad tillgång till service för vissa grupper såsom äldre eller boende i glesbygd. Men för att konsumenterna skall kunna dra nytta av tekniken krävs Med Internets starka framväxt har elektronisk handel och andra former av elektronisk affärskommunikation blivit ett av de viktigaste användningsområdena för informationsteknik. Vi bör uppmuntra samspel med näringslivet och konsumentgrupper. Vi vill ha ett effektivt regelverk, samordnade offentliga aktiviteter samt en tillgänglig och säker teknisk infrastruktur i syfte att främja den elektroniska handeln. På så sätt kan vi få ytterligare tillväxt i näringslivet, bl.a. i de små företagen. Men vi skall också skydda de enskilda konsumenterna. Informationsteknik och elektronisk handel kan utnyttjas som en drivkraft för regional utveckling. Men förutsättningarna för landets olika regioner ser olika ut. I storstadsregionerna finns marknadskrafter som i många fall driver utvecklingen snabbt framåt. I regioner med vikande befolkningsunderlag och svag sysselsättning kan främst kommuner, länsstyrelser och landsting tillsammans med högskolor spela en aktiv roll för att påskynda utvecklingen. Det finns många regionala IT-projekt runt om i landet som visar ett stort intresse för att ta till vara informationstekniken som drivkraft för regional utveckling. Så till vårt närmast liggande problem med 99 och 00, dvs. sekelskiftesproblemet. Vi har all anledning att vara korrekta, dvs. vi skall varken negligera problemen eller haussa upp stämningen. måste ges högsta prioritet. Riksdagen skall hållas informerad om utvecklingen. Myndigheterna tar frågan på stort allvar, och arbetet med att säkra de egna verksamheterna har kommit en god bit på väg. Vissa kommuner har inte kommit tillräckligt långt i arbetet, vilket är oroväckande med tanke på distributionen av el, värme och vatten, m.m. Störningar inom kommunerna kan leda till konsekvenser inte bara för deras invånare utan för samhället i stort. Arbetstakten med IT-omställningen måste ökas väsentligt bland små och medelstora företag liksom i kommunerna för att undvika driftstopp och kedjeeffekter. Alla - myndigheter, kommuner, landsting, företag, branschorganisationer och andra aktörer - skall ta sitt ansvar och driva på omställningsarbetet inför Vi förutsätter att regeringen i nästa skrivelse till riksdagen redovisar vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att avhjälpa eventuella brister. Sammanfattningsvis: IT är en samhällsomdanande kraft som saknar motstycke. Vi ser stora möjligheter, men också stora problem eller utmaningar, att klara övergången. Barnen ser det redan som självklart att ha en snabb kommunikation med hela världen - och det är de som är framtiden. Vi skall från samhällets sida ta vårt ansvar för rättsordningen, utbildningen och informationsförsörjningen. Jag yrkar med detta avslag på motionerna och bifall till hemställan i betänkandet. Jag skall avsluta med ett citat från Karin, 70 år, en s-kvinna från Skövde. Hon skickade ett mail till mig när hon hade sett min hemsida. Så här skriver hon: "Jag har tidigare tyckt att ni i Stockholm är så långt bort, jag har inte riktigt vetat vad ni håller på med. Nu kan jag både läsa på Sverige direkt och se riksdagens beslut och jag kan till och med maila till er direkt vad jag tycker. Du Monica," skriver hon avslutningsvis "du är längre bort nu när du är i Stockholm på veckorna men ändå känns det som om du är mycket närmare än förut."

Fru talman! Monica Green hade tre synpunkter i sitt anförande som jag helt delar. Hon säger att IT förändrar hela vårt samhälle. Där är vi helt överens. Vi är också överens om att Sverige befinner sig i fronten. Och vi skall vara pådrivare. Det är lätt att konstatera detta. Men frågan är vad den socialdemokratiska regeringen har gjort. Jag minns att den borgerliga regeringen avreglerade telemarknaden under motstånd från det socialdemokratiska partiets sida. Det var avregleringen av telemarknaden som på något sätt öppnade möjligheterna för en lång rad aktörer att engagera sig och göra så att Sverige kom fram i fronten. Det är mycket av tomhet som präglar den socialdemokratiska politiken. Man kan läsa i betänkandet att huvudinriktningen på den nationella IT-strategin är att stimulera användningen av informationsteknik på ett sätt som befrämjar kreativitet, tillväxt och sysselsättning. Har regeringen gjort det? Vi vet att skatter och många andra regler är en kolossal hämsko mot att kunna bibehålla den tätposition vi har lyckats uppnå. Det är inte tack vare regeringens initiativ, utan trots regeringen och de många goda idéer som har kommit fram på en privat marknad och där unga entusiastiska entreprenörer i större utsträckning flyttar utomlands. Här behövs åtgärder.
Fru talman! Om man skall vara ärlig, och det skall man väl vara, hände det inte ett dyft. Jag vet att Carl Bildt och er partiledning gjorde ett stort nummer av IT-frågan, men det hände inte ett dyft under den tiden. Visst kan det vara bra med medieutspel osv., men det är under vår tid som vi har vässat lagstiftningen och vi som har flyttat fram positionerna. Vi har goda förutsättningar i Sverige att vara kvar i fronten, därför att vi har ett företagsvänligt klimat, bra ränta osv. Därför finns det många exempel på IT företag som placerar sig i Sverige nu. Jag kan ta ett exempel från min hemkommun Skövde, där Netsource placerar sig och ger många nya arbetstillfällen. Det är en av förklaringarna till att arbetslösheten sjunker, trots att de gamla arbetstillfällena försvinner. Jag tycker att vi jobbar på bra, och vi betar av fråga efter fråga. Vi kanske inte är så massmedie och klyschmässiga som den förra regeringen, men det här är ett effektivare sätt.
Fru talman! Det är klart att vi skall vara ärliga i debatten. Det är då bara att konstatera att de här stegen togs under den borgerliga regeringen, där Carl Bildt verkligen var en pådrivare. På vilka områden har lagstiftningen vässats? Finns det en åstundan att vässa lagstiftningen? Jag är rädd för, utifrån tidigare erfarenheter, att när socialdemokraterna säger att de vässar lagstiftningen leder det till betydligt mycket mer av regleringar och elände. Jag tror att man skall vara väldigt försiktig med att vara alltför ambitiös på lagstiftningsområdet, därför att utvecklingen går så kolossalt snabbt.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att det var 1996, under den här regeringens tid, som vi för första gången behandlade IT-frågor i riksdagen. Det var under den här regeringens tid som vi flyttade fram positionerna. Det första betänkandet kom 1996, och 1997 förändrade vi de telepolitiska målen och tog nya avstamp. Det finns många fler exempel inom olika områden där det framgår att det är vi som har flyttat fram positionerna. Jag kan ge en eloge till Carl Bildt för att han gjorde det glamoröst och tjusigt, men han flyttade inte fram några positioner.
Fru talman! Jag konstaterar att det är en stor samsyn mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de här frågorna, och det gläder mig. Jag skulle vilja utvidga det här lite grann när det gäller rättvisa för grupper som kanske har svårt att tillgodogöra sig de IT-satsningar som görs. När det gäller lågutbildade, arbetslösa, ungdomar, äldre, kvinnor och funktionshindrade, är socialdemokraterna villiga att tillsammans med oss föreslå speciella satsningar på de grupperna? Jag vet att det finns satsningar, men jag tycker inte att de räcker utan att vi behöver satsa mer. Är socialdemokraterna villiga att tillsammans med oss föreslå mer satsningar?
Fru talman! Det pågår redan nu, och det är självklart att vi vill fortsätta utbildningen och möjligheterna för människor att skaffa en god IT-kunskap. Det stärker också konsumentintressena. Vi har skrivit i betänkandet om både de äldres och de handikappades möjligheter. Vi vill ge dem ytterligare möjligheter. Det finns också under äldreåret möjlighet att söka pengar från Socialdepartementet för kommuner, intresseorganisationer, PRO och studieföreningar som vill utbilda äldre. Det är ett sätt. Sedan måste vi se till att fortsätta med IT i skolan och flytta fram positionerna även för den nationella strategin för IT i skolan. Jag delar den uppfattningen.
Fru talman! Jag noterar det svaret med tacksamhet. Samtidigt finns det grupper som vi ger information och lär detta, men det kan stupa på en så enkel sak som att en funktionshindrad inte har råd att skaffa en dator. Där skulle jag vilja att vi tillsammans tittar på detta och gör mer satsningar. Är ni beredda att delta i det?
Fru talman! Oberoende av hur människors ekonomiska ställning och livssituation ser ut måste vi självfallet se till att människor har en grund att stå på rent ekonomiskt. Vi får konstatera att det som LO har gjort med sina satsningar på paket med LO-datorn, och det som andra företag har gjort när de givit sina anställda möjligheter att köpa dator på avbetalning, har inneburit att Sverige är i en tätposition när det gäller antalet datorer i hemmet. Vi får följa den utvecklingen och se till att även andra grupper får möjlighet att skaffa dator.
Fru talman! Jag blev lite förvånad när Monica Green tog så lätt på kostnaderna för ISDN. Monica Green säger att vi inte skall skriva in ISDN i lagstiftningen. Nej, det är ingen som har begärt det. Men jag tycker att utskottet borde ha gjort ett uttalande i frågan till regeringen. Jag undrar: Försvarar Monica Green att det finns en så stor prisskillnad för dessa anslutningskostnader som mellan 2 000 kr i storstaden och 60 000 kr i det mest extrema fallet på landsbygden?
Fru talman! Nej, jag försvarar inte det. Jag har sedan 1996 förväntat mig att det skulle gå snabbare att få en jämnare prisutveckling mellan storstäder och vissa regioner där man får betala orimliga kostnader. Jag tycker inte att Telia riktigt har levt upp till de förväntningar som vi hade. Det stärker mig också i min uppfattning att vi behöver ytterligare kapacitet.
Fru talman! Det är bra att vi har samma uppfattning om att det är något fel här, men jag kan bara konstatera att om den här prisskillnaden hade gällt ett vanligt telejack hade Sverige inte stått stilla länge. Då hade man säkert reagerat från regeringens sida och från socialdemokraternas sida. Om det hade gällt priset på en tågbiljett, med en skillnad mellan 2 000 kr och 60 000 kr, hade det säkert varit full fart. Vi kristdemokrater menar nu inte att man skall binda sig till den teknik som ISDN innebär, men för närvarande kan det betyda att en ensamföretagare kan ha en tillförlitlig uppkoppling och driva sitt företag, eller inte kan göra det om man bor på landsbygden. Därför hade det varit bra om utskottet hade tagit vårt förslag om ett uttalande i den här frågan.
Fru talman! Jag måste varna för det här; vi skall inte hänga upp oss just på ISDN. Det finns redan nu fiber och hypersnabba modem, och tekniken stannar inte. Det finns alltså andra möjligheter redan nu. Vi skall också vara ärliga och se att det är 90-95 % som har enhetspriset, men det försvarar ändå inte priset i de andra delarna av landet. Jag delar uppfattningen att vi borde kunna ha en jämnare prisutveckling.
Fru talman! Det är inte så lätt att ta replik på Monica Green, därför att hon har många välmenande och positiva formuleringar, som vi är överens om i hela utskottet och i hela riksdagen. Det är jättebra. Men vår uppgift som politiker är naturligtvis också att sätta ned fötterna ibland, ge klara besked och uttala visioner. Det är här som jag skulle vilja se tydligare tongångar. Om vi inte får det från Monica Green hoppas jag att näringsministern har något mer i bakfickan när han så småningom kommer upp i talarstolen. Jag vill hänga på det Johnny Gylling tog upp i sitt replikskifte med Monica Green. Det är en intressant fråga. Monica Green svarade på frågan om prisskillnader. Oavsett om det rör ISDN eller annan teknik finns det prisskillnader när det gäller anslutningsavgiften. Kristdemokraterna och Centern har i en gemensam reservation sagt att anslutningsavgiften bör vara densamma. Monica Green säger här och nu att hon inte försvarar skillnaden. Det är för stor skillnad mellan 2 000 kr i Stockholms innerstad och 60 000 någonstans ute på landsbygden. Den intressanta frågan är då självklart följande: Ansluter sig Monica Green och socialdemokraterna i utskottet till synsättet att det bör vara en likvärdig anslutningsavgift - densamma över hela landet? Om inte - var ligger den acceptabla skillnaden? Ligger den mellan 2 000 och 20 000 eller mellan 2 000 och 10 000? Är det inte enklare, Monica Green, att säga att vi har rätt i denna fråga? Om man har höga ambitioner när det gäller regionalpolitisk utjämning och likvärdiga förutsättningar bör det vara självklart att säga att anslutningsavgiften skall vara densamma.
Fru talman! Nu är det inte vi som sätter priserna, men vi kan rekommendera. Man kan ha en åsikt, och det har vi. Vi tycker inte att glappet skall vara för stort. Det antog vi i de telepolitiska målen 1997. Då sade vi att skillnaderna gentemot resten av landet inte får bli alltför stora om priserna av konkurrensskäl blir väldigt mycket lägre i storstäderna. Det har vi uttalat från riksdagens sida.
Fru talman! Monica Green har sagt att skillnaden - kostnader mellan 2 000 kr och 60 000 kr - är oacceptabel. Men ändå vill hon inte ansluta sig till den om man har ett jämställdhetsperspektiv och ett likvärdighetsperspektiv ganska självklara åsikten att kostnaden borde vara densamma över hela landet. Vilken är då den skillnad som Monica Green och socialdemokraterna kan acceptera? Är det 20 000 kronors skillnad? Är det 10 000 kronors skillnad, eller var går gränsen? Säger man a i detta sammanhang måste man rimligen också säga b. Jag kan skicka med som en hälsning att jag tycker att det vore klädsamt och bra om vi kunde vara överens om att ambitionen självklart bör vara en likvärdig anslutningsavgift över hela landet. Jag hoppas att Monica Green så småningom kan landa där tillsammans med hela socialdemokratiska partiet.
Fru talman! Jag får skoja lite med Sven Bergström. Han sade att det inte är lätt att ta repliker på Monica Green eftersom vi tycker ungefär samma. Alltså har han sagt a, och då behöver han inte begära repliker. Jag tycker att vi skall ha ungefär samma priser i hela landet. Det är mitt svar. B-svaret blir då att glappet inte får vara för stort.

Fru talman! Sverige är och skall förbli en IT nation av yttersta världsklass. Sverige bejakar teknikutveckling, kunskap och kompetens, och så skall det vara även i framtiden. Sverige har ett stort antal högt kvalificerade företag som ligger i teknikutvecklingens framkant. Så skall det vara även i framtiden. Sverige är ett av världens datortätaste länder. I år kommer mer än hälften av alla svenskar att ha tillgång till en dator i hemmet. De flesta kommer att vara anslutna till Internet. Så är det, och så skall det vara i ännu högre grad i framtiden. Fru talman! IT och telekommunikationer bidrar alltmer till den svenska ekonomin, till sysselsättningen och tillväxten. År 1996 omsatte svenska IT-företag ca 325 miljarder kronor. Det är ungefär lika mycket som de totala intäkterna i Sveriges kommuner. Skulle vi göra en beräkning i dag skulle vi se att det är avsevärt högre än dessa 325 miljarder. Den elektroniska handeln mellan företag i Sverige väntas explodera under de kommande åren. Den svenska handeln företag till företag omsatte förra året 2,7 miljarder kronor, är uppe i 14 miljarder kronor nästa år och förväntas växa till 59 miljarder kronor år 2003. Vidare kommer Internethandeln att öka snabbare i Sverige än på något annat håll i världen. Utvecklingen går, som har sagts tidigare här i talarstolen, oerhört fort. Vi politiker måste hela tiden vara offensiva för att behålla Sveriges tätposition. Vi måste lämna industrisamhällets gamla strukturer. Vi måste anpassa regler och normer till de behov och villkor som kommer att gälla för medborgarna och företagen i det framtida digitala samhället. strategi som riksdagen lade fast våren 1996, och vidareutvecklar den till en strategi för det framtida digitala Sverige. Grundläggande är att alla - jag vill betona alla - skall ha tillgång till modern infrastruktur över hela - jag vill betona hela - Sverige. Infrastrukturutredningen lämnar sitt betänkande i juni. På grundval av det kommer regeringen att lämna konkreta förslag till åtgärder som garanterar att den digitala tekniken blir tillgänglig i hela landet. För att IT till fullo skall kunna användas av enskilda, företag och organisationer behövs också kunskap om den moderna tekniken och dess möjligheter. Det krävs såväl en hög allmän kunskapsnivå och en hög IT-mognad som en spetskompetens, så att vi kan skapa och behålla kvalificerade företag i Sverige. För den enskilde ger också det livslånga lärandet ökade möjligheter till delaktighet och ansvar. Det gäller både möjligheten att styra sitt arbete och att påverka samhällsutvecklingen. Utbildningen måste vara av världsklass och ge goda förutsättningar för livslångt lärande.

Fru talman! Regeringens arbete med en strategi för det framtida Sverige bygger vidare på 1996 års Det var rättsordningen, utbildningen och samhällets informationsförsörjning. Strategins huvudinriktning är att stimulera användningen av IT på ett sätt som främjar kreativitet, tillväxt och sysselsättning. Ett annat viktigt mål är att se till att IT blir ett medel för ökad kunskap, demokrati och rättvisa. Vi måste undvika ett samhälle där några ges möjlighet att delta i informationssamhället medan andra stängs ute. Samtidigt skall vi vara medvetna om att individer, företag och regioner har olika förutsättningar och olika intressen av att ta till sig den nya tekniken. 1996 års beslut har bl.a. resulterat i följande: · En omfattande satsning på IT i skolan genomförs. 1,5 miljarder används under tre år för att öka kompetensen hos lärarna och ge dem bättre tillgång till datorer som arbetsverktyg. Skolornas anslutning till Internet har förbättrats, och lärarna och eleverna får egna e-postadresser. · Antalet platser på högskolan har ökat, med tyngdpunkt på naturvetenskap och teknik. · Regeringen och Industriförbundet har utarbetat ett nationellt program för att utbilda 10 000 personer inom IT-området under 1998 och 1999. · Antalet datorer i hushållen har ökat explosionsartat genom beslutet om undantag från förmånsbeskattning. Detta har haft avgörande betydelse för svenska folkets datormognad. · Många myndigheter har blivit förebilder när det gäller användningen av IT, och nu tas en handlingsplan för utveckling av den statliga förvaltningen fram. Utveckling av IT-användningen är en viktig del i detta. · En ny IT-kommission har inrättats, och arbetet har intensifierats. · Sverige arbetar intensivt i nationella och internationella grupper för att skapa goda förutsättningar för säker elektronisk kommunikation och elektroniska affärer. En stor och viktig del av det arbetet sker i EU. Innehållet i den nya strategin blir följande: Den första och övergripande uppgiften är att skapa goda förutsättningar och klara spelregler för utvecklingen. För det första måste vi garantera en väl fungerande teknisk infrastruktur. Alla skall kunna använda den nya tekniken. Den nya tekniken skall svara mot den efterfrågan och det behov som finns hos individer och företag i hela landet. Men vi skall inte låsa fast oss vid en enda teknisk lösning. Därför behövs en väl fungerande konkurrens på telemarknaden. Det stimulerar också utbudet av tjänster och tillämpningar, och kostnaderna pressas. För det andra skall vi ha stabila regelverk som är förutsägbara och begripliga. Sveriges tidiga avreglering av telemarknaden har haft stor betydelse för utvecklingen, och vi måste fortsätta att ligga i framkant. En viktig del av infrastrukturen är att det finns förutsättningar för en säker elektronisk kommunikation. Dokument måste kunna undertecknas elektroniskt, och den elektroniska kommunikationen måste kunna skyddas från insyn. Jag nämnde tidigare att vi arbetar intensivt med detta i EU. Vi tar fram ett program för att stimulera elektronisk handel. Den andra uppgiften är att se till att vi har en god kompetensförsörjning. I informationssamhället är kunskapen viktig, och vi måste ha en hög allmän kunskapsnivå, en hög IT mognad och spetskompetens. Effekter på utbildning och forskning är kopplade till detta och på den industriella utvecklingen, företagandet och tillväxten. Den tredje uppgiften är att se till att vi har ett gynnsamt näringslivsklimat, inte minst för IT branschen. Företag skall skapas, utvecklas och växa. Den fjärde uppgiften är att använda den offentliga sektorn som förebild och motor för att stimulera utvecklingen och medverka till att nya tjänster och produkter skapas. Den femte uppgiften är att förhindra att nya klyftor uppstår i samhället. Till sist: I det korta perspektivet är 2000-frågan den viktigaste frågan inom IT-området. Detta är en förtroendefråga för det nya digitala samhället. 2000-delegationen arbetar målmedvetet för att störningarna i samhället skall bli så små som möjligt vid millennieskiftet. Jag vill betona att varje företag, varje organisation och varje myndighet måste ta sitt ansvar för 2000 omställningen i sin egen verksamhet. Fru talman! Regeringen fortsätter nu sitt arbete med att vidareutveckla strategin för hur Sverige skall utvecklas i den digitala miljön i enlighet med vad jag nu har redovisat. Vår avsikt är att presentera resultatet av detta arbete i en proposition i början av år 2000. Tack!

Fru talman! Det har varit intressant att lyssna på Björn Rosengren. Allt som han ger uttryck för i lite mer vida och generösa formuleringar kan vi ställa upp på. Jag noterar med tillfredsställelse att han konstaterar att avregleringen av telemarknaden, som drevs fram av den borgerliga regeringen, har haft en så stor betydelse för IT-utvecklingen i Sverige. Vid många tillfällen har näringsministern talat om behovet av att svenska företag skall vara i världsklass och att Sverige som IT-nation skall vara i världsklass. Några dagar senare har man kunnat notera att andra statsråd har gått emot detta. Man vet inte riktigt om alla utfästelser som näringsministern nu kommer med även kommer att gälla för regeringen. När det gäller ett bra näringsklimat är jag övertygad om att det i den näringslivsgrupp som Björn Rosengren deltog i kom klara signaler om att många svenska IT-företag är på väg att flytta ut eller redan har flyttat ut. Det handlar inte minst om den elektroniska handeln. Hindren är stora när det gäller digitala signaturer och krypteringstekniken. Det behövs betydligt mer konkreta åtgärder. På vilket sätt skall ni åstadkomma allt detta? Den frågan hoppas jag att jag får svar på i den proposition som väntas om några månader.
Fru talman! Jag konstaterar att Sverige är i världsklass när det gäller IT. Det är så. Vi kan jämföra oss med vilket land som helst. Därför blir Per Richard Moléns frågeställning ganska innehållslös. Vi är i världsklass. Det handlar om att vi måste fortsätta att utvecklas ännu snabbare. Som jag sade tidigare bedömer alla på marknaden att Internet kommer att utvecklas snabbast i Sverige, i förhållande till många andra länder. Är det ett uttryck för att vi har ett dåligt företagsklimat? Eller är det ett uttryck för att vi har ett bra företagsklimat?
Fru talman! Vi är överens om att Sverige befinner sig i världsklass på IT-området. Vi är överens om att det här är någonting som exploderar i Sverige. Och detta med elektronisk handel kommer på något sätt också att drivas på. Men bakom dessa siffror finns också en del saker som hämmar utvecklingen. Jag tänker på dubbelbeskattningen och den ogynnsamma beskattningen när det gäller optioner till personal; den är betydligt mer negativ än den som finns i andra länder. Alla dessa saker leder till att vi många gånger ser IT-företag utvecklas i Sverige, men när de sedan får svårt att få tag i utländsk arbetskraft och får svårt att komma runt beskattningsreglerna är dessa företag tvungna att flytta ut. Vi har sett exempel på detta. Det är åtgärder när det gäller det här som vi från Moderata samlingspartiets sida efterlyser. Vi har inte råd att satsa på kompetensutveckling och samtidigt förlora många av de stora IT-begåvningar som vi skulle behöva för att komma till rätta med den arbetslöshet som den socialdemokratiska regeringen inte har kommit till rätta med trots att det har gått många år och att det har getts löften.
Fru talman! Jag konstaterar att många utländska IT-företag etablerar sig i Sverige. Under de senaste åren har vi haft direktinvesteringar i Sverige på 80 miljarder per år. Det är första gången på 25 år som det investeras lika mycket i kronor här som Sveriges företag investerar utomlands. Det är väl ändå uttryck för att det finns ett starkt intresse för att etablera sig i När det gäller arbetslösheten är jag tacksam över att frågan togs upp och över att jag får chansen att uppehålla mig en kort stund vid den. År 1998 skapade vi 105 000 nya jobb här i Sverige. Vi har fått ned arbetslösheten i en takt som ingen trodde på. Sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker och de s.k. konjunkturberoende åtgärderna för att få ned den öppna arbetslösheten sjunker också. Det underliga tycker jag är detta: Vi ser framför oss att arbetslösheten sjunker, att sysselsättningen ökar och att alltfler investerar. Vi måste, som sagts tidigare här i dag, gå tillbaka 50 år för att hitta en räntenivå som dagens och 20 år för att hitta en reallöneökning som dagens. Men lik f... får man höra, inte minst från moderat håll, att det inte är bra. Vad är det som är dåligt? Jo, det kanske kommer att gå åt skogen. Det är bra att ni intresserar er för framtiden, men det vore kanske bättre om det var lite mer lyft i ert intresse för framtiden - inte minst när det gäller informationstekniken. Det kommer att gå bra för Sverige. Det kommer också den här propositionen att visa.
Fru talman! Näringsministern hade många fina formuleringar. Det är också lätt att instämma i mycket av det han har sagt, i synnerhet när han talar om att alla - han betonade alla - i hela Sverige - han betonade hela - skulle ha tillgång till den här tekniken. Det hälsar vi med tillfredsställelse från Centerpartiets sida. Jag noterar dock att Björn Rosengren svävar lite på målet när det gäller hur det här skall gå till och vilken teknik man långsiktigt skall eftersträva. Han talar om att de goda förutsättningarna i den tekniska infrastrukturen skall svara mot efterfrågan och behov. Men problemet, näringsministern, är att det som i dag svarar mot behoven och efterfrågan i morgon, eller i alla fall i övermorgon, är en gammaldags teknik. Det är därför vi i Centerpartiet så tydligt målar upp visionen om en digital allemansrätt byggd på optofiber, som vi med säkerhet vet kommer att hålla åtminstone under den tid som näringsministern och jag är politiskt verksamma - 10, 20, kanske 30 år framåt i tiden. Jag skulle gärna vilja att näringsministern sade något ytterligare om detta. Vore det inte rimligt att i dag, i ett stort, framtidsinsriktat projekt tillsammans med näringsliv och aktörer, satsa långsiktigt på detta hållbara system, vilket också kan bli en injektion för export och framtidsutveckling? Vi vet mycket väl att många småföretag som i dag är underleverantörer kräver bredbandsteknik för att kunna kommunicera med sina uppdragsgivare. Då är optofibern det som behövs. Vi vet också att behovet av kapacitet ökar explosionsartat. Jag skulle gärna vilja ha näringsministerns kommentarer till detta. Varför skall vi nöja oss med ISDN, ADSL och annat som kommer att vara alldeles för dåligt om inte i morgon så i alla fall nästa år eller året därpå?
Fru talman! Jag skall tillåta mig ofoget att här i kammaren citera Tony Blair. Hans bok Min dröm är mycket bra, och jag rekommenderar den. Han säger så här: Nya Labour vet att de elektroniska motorvägarna bör byggas av den privata sektorn. Vi vet att staten varken har skyldighet att välja ny teknik eller önskar det. Vi vet att vår roll inte är att välja ut vinnare utan att ange ramar som främjar konkurrens, och inom dem får företagen sedan tävla. Jag delar helt Tony Blairs uppfattning. Men jag vill göra tillägget - och här kanske Storbritannien skiljer sig från Sverige - att vi också måste ta ett ansvar för att ge alla, som jag sade, i Sverige möjlighet att använda den nya tekniken. Här måste staten spela en roll. Det är dock lite för tidigt att nu bestämma sig för vilken teknik man skall ha och bygga ut den. I varje fall är jag inte beredd att uttala mig om detta förrän vi har fått svar på en mängd frågor, och det var för att få det som vi tog initiativ till IT infrastrukturutredningen. Det gäller frågor som handlar om t.ex. huruvida det skall vara statligt stöd i någon form till höghastighetsnät i mindre orter och på landsbygd, stöd till abonnenter i glesbygd, ett offentligägt nytt nät, regionala sammanbindningsnät, bildande av statligt nätverk och krav på kommunala stadsnät. Problemet i dag är sådant att vi i varje fall måste göra en kartläggning. Ingen vet riktigt hur det ser ut. När vi vet det kan vi ta initiativ och säga: Så här skall vi göra. Jag bedömer att vi från regeringens sida kommer att klara av det när vi lägger fram vår proposition våren 2000. Här krävs faktiskt att man är lite seriös.